Herr talman! När jag nu tackar industriministern för svaret på min interpellation vill jag säga att jag uppfattar det som i huvudsak positivt. I en interpellationsdebatt för några veckor sedan — som rörde den aktuella situationen i Norrbotten och nödvändigheten av snara konkreta åtgärder för att komma till rätta med läget — aviserade jag en ny interpellation i en konkret fråga. Det är just denna, om möjligheterna att utvidga verksamheten vid koksverket i Luleå och därmed skapa arbetstillfällen både där och i Kiruna. Att industriministern har inriktningen att gå vidare från lönsamhetsberäkningarna till en granskning ur samhälleliga synpunkter bedömer jag därför som värdefullt. Men ändå några kommentarer. Först en till uppgiften om att de preliminära utredningsresultaten visar på att en ammoniakfabrik inte skulle vara lönsam. Trots att koksverket vid NJA i Luleå är en ny anläggning har den flera brister. Det betyder att produktionen i dag är ineffektiv och kostsam. Bristerna måste åtgärdas också av miljöoch arbetsmiljöskäl. Och dessa investeringar skall naturligtvis inte inräknas i kalkylerna för en ammoniakfabrik. De är nödvändiga under alla förhållanden. Dessutom är, på grund av den nuvarande låga produktionsnivån vid NJA, den alstrade gasmängden för liten för ammoniakproduktion. Om nuvarande produktionsnivå och tekniska funktion ligger till grund för kalkylerna kan det vara förståeligt om lönsamheten verkar osäker. Men det finns flera viktiga faktorer som måste tas med i en kalkyl av det här slaget, detta speciellt om man skall göra samhällsekonomiska bedömningar. Jag skall peka på ett par av dessa. För det första: Sverige behöver mer koks än vad som produceras inom landet, avsevärt mer än vad NJA kan producera. Koksverket vid NJA är bara två år gammalt och har kostat ca en halv miljard. Det är stora investeringar som inte får förslösas. Det är i stället riktigt att utvidga koksverkets kapacitet och avsevärt höja produktionen. Gör Sveriges koks i Luleå! Det är en uppmaning som det finns anledning att lyssna till i dessa dagar. Det skulle betyda att tidigare satsningar utnyttjades på ett riktigt sätt och att förutsättningarna för en ammoniakfabrik skulle bli ännu bättre. För det andra: i dag tillverkas ammoniak nästan uteslutande av oljebaserade kolväten. Det är väl känt att olja kommer att bli en bristråvara som behövs framför allt inom energiproduktionen. På sikt är därför ammoniakframställning ur koksgas, vilken erhålls vid förbränning av stenkol, att föredra. Prisutvecklingen på kol kommer sannolikt också att bli något långsammare än när det gäller oljan. Industriministern säger i sitt svar att en granskning från samhälleliga synpunkter kommer att göras över anläggningen av en ammoniakfabrik. Om jag förstått svaret rätt så innebär det att förslaget om handelsgödselfabrik inte kommer med i den samhällsekonomiska granskningen. Det kan visserligen vara naturligt att dela upp projektet i två steg. Men det finns faktorer som gör att handelsgödseltillverkning i anslutning till ammoniak fabriken inte kan lämnas åt sidan i det här skedet. Förutom kväve, som erhålls ur ammoniak, utgörs en annan huvudbeståndsdel i handelsgödsel av fosfor. Denna kommer troligen inom en snar framtid också att bli en bristråvara. Fosfor finns i apatit, som är en fosforförening och som kan framställas vid brytning av fosforhaltiga malmer. LKAB utreder f.n. — vilket industriministern också hänvisade till i den tidigare nämnda interpellationsdebatten — frågan om anläggning av ett apatitverk i Kiruna. Där finns fosfor för handelsgödseltillverkning. Det är alltså ytterligare sysselsättningspolitiska och sam hällsekonomiska fördelar som kan vinnas om man tar steget till handelsgödseltillverkning. Naturligtvis anser de som tillverkar handelsgödsel att de behöver det marknadsutrymme som finns i dag. Men situationen på handelsgödselsidan är ändå den, att de NPK-gödselmedel som används i dag tillverkas i en process som gör gödslet försurande, dvs. det äter ut kalken ur jorden. Först försurar man alltså jorden — utöver den försurning som förekommer på grund av svavelnedfall m.m. — och sedan kalkar man den. Det finns tekniska processer som kan framställa handelsgödsel som inte försurar jorden. Vi har tidigare tillverkat sådan handelsgödsel i Sverige. Men på grund av strukturrationaliseringar inom branschen har dessa NPK-gödselmedel utgått. Om man skall göra en samhällsekonomisk bedömning av detta projekt bör man enligt min mening också ta med i bilden den onda cirkeln med försurning och kalkning inom jordbruket. Det är måhända förmätet av mig att ta upp en diskussion i dessa frågor med tanke på industriministerns tidigare och kanske nuvarande verksamhet, men jag har inhämtat att vi kan tillverka ett miljövänligare handelsgödsel och bör göra det. Kalkningskostnaderna för jordbruket skulle också minska. Och så igen: Ett i nuvarande situation tungt vägande skäl är att anläggningen av en handelsgödselfabrik i Luleå skulle ge det krisdrabbade Norrbotten en industri som är relativt okänslig för konjunkturer. Nils Åsling skall alltså inom departementet låta göra en granskning av den utredning som nu pågår. Till det skulle jag vilja uttala önskemålet att även länsstyrelsen i Norrbotten bereds tillfälle att delta. Jag skulle vidare vilja fråga industriministern hur han bedömer tidsramen för det här arbetet. När kan man vänta besked om utredningen och den därefter planerade granskningen? Till sist, herr talman, vill jag än ep gång tacka för svaret på interpellationen.
Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Eivor Marklunds sakkunniga skildring av handelsgödseltillverkningen. Till detta har jag bara att säga att frågan om en gödselmedelstillverkning i Luleå kan bedömas först sedan man utrett såväl apatitsom ammoniakoch för all del också svavelsyreproduktionen och dess förutsättningar i Luleå. Det är alltså ganska många steg fram till en slutprodukt i form av handelsgödsel. Vad jag närmast har att ta ställning till är den utredning beträffande ammoniaktillverkningen som är första steget. Där är förhållandet det att Götaverken av NJA fått uppdraget att ta fram material för en dylik investering. Det kommer förmodligen att redan under december månad föreligga hos NJA. Sedan får vi med det tillgängliga materialet som underlag göra den bedömning som jag aviserade i mitt svar. Det är alltså för tidigt nu att kunna ange någon tidtabell. Den beror mycket på hur det presenterade materialet ser ut och vilka samhällsekonomiska aspekter man kan lägga på projektet. Det är dessutom många investeringsprojekt som väntar på att bli realiserade, men tillgången till kapital i den budgetsituation som vi f.n. arbetar med är ytterligt begränsad. Det komplicerar ytterligare tidtabellen. Sedan vill jag försäkra Eivor Marklund om att vi självfallet kommer att hålla länsstyrelsen och över huvud taget länsmyndigheterna underrättade vid denna frågas fortsatta handläggning. Vi har ett utmärkt samarbete med Norrbottensdelegationen, och det skall självfallet också innefatta den här frågan.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande uppgifterna.

Detsamma gäller den bit med handelsgödseltillverkning som skulle bli nästa steg och som i sin tur skulle öka motiveringen för, behovet och nödvändigheten av ett apatitverk i Kiruna. Jag tackar också för uppgifterna om när utredningen kan slutföras, och jag förutsätter att den sedan ligger till grund för en snabb behandling såväl inom regeringen som hos de länsmyndigheter som då enligt industriministern kommer att kopplas in.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 18 får jag meddela att Nils Hjorths interpellation om ett svenskt FN-initiativ om förstärkt skydd för de mänskliga rättigheterna kommer att besvaras den 14 december i samband med kammarens behandling av utrikesutskottets betänkande om de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellationen nr 73 av Joakim Ollén den 12 december. Den dagen passade emellertid inte interpellanten. Vi har därför överenskommit om att interpellationen skall besvaras i januari 1978.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förstöra det register som Stockholmspolisen sedan flera år tillbaka skall ha fört över personer som har omhändertagits enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, LSPV. Enligt Bertil Måbrink skall det röra sig om ett olagligt register omfattande ca 10 000 personer. Det är rätt att polisen registrerar personer som har omhändertagits med stöd av LSPV. Registreringen är däremot inte olaglig. Enligt 7 § LSPV får polismyndighet, om fara är i dröjsmål, omhänderta den som på sannolika skäl lider av psykisk sjukdom och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv. Om den som har omhändertagits inte friges omedelbart, skall polismyndigheten genast föranstalta om läkarundersökning. Utfärdas då vårdintyg skall polismyndigheten genast ansöka om att den som har omhändertagits skall tas in på sjukhus för sluten psykiatrisk vård. Sker intagning skall polismyndigheten senast andra dagen efter intagningen tillställa överläkaren protokoll rörande de omständigheter som har föranlett ansökningen. Det är självklart att polisen — liksom f. ö. alla myndigheter — får föra och bevara anteckningar om åtgärder som har vidtagits i dess myndighetsutövning. När det som i detta fall är fråga om en så ingripande tjänsteåtgärd som ett frihetsberövande måste det t.o.m. anses åligga myndigheterna att se till att det inträffade dokumenteras. Rikspolisstyrelsen har i författningssamlingen Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet, nr 441-1, lämnat instruktioner rörande den lokala personregistreringen. Däri sägs att person, beträffande vilken inom polisdistriktet verkställts utredning med anledning bl.a. av befarad psykisk sjukdom, skall registreras i det allmänna personregistret, dvs. det lokala huvudregistret för polisverksamheten. Uppgift om psykisk sjukdom har betydelse för den prövning som polisen skall göra i t.ex. vapenoch passärenden. Registreringen ligger alltså i linje med polisens allmänna åligganden.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. För ungefär ett år sedan diskuterade jag och justitieministern LTO-registret i Stockholm, som nu påstås vara förstört. I dag står vi här igen och diskuterar ett annat register. Det är naturligtvis riktigt att polisen måste föra anteckningar och ha en dokumentation om de personer som först blivit omhändertagna enligt LTO och sedan måste bli föremål för åtgärd enligt LSPV. Men vad det här handlar om är det vårdintyg som utfärdas av en läkare kanske första gången han träffar personen i fråga, utan att tidigare känna till honom. I detta vårdintyg lämnas vissa uppgifter om den omhändertagne, som kan jämställas med en sekretessbelagd sjukjournal. Av detta vårdintyg tar polisen en kopia som förs in i ett register. Detta är en mycket allvarligare sak än att polisen dokumenterar och protokollför att en åtgärd har vidtagits. Det handlar enligt vad jag kan förstå inte bara om Stockholmspolisen utan också om polisdistrikt på andra håll i vårt land. Jag kan inte förstå varför polisen skall förvara dessa inträngande uppgifter om en person år efter år — och att så sker har också bekräftats. Dessa vårdintyg grundas ju på läkarens bedömning av symtom utan att någon grundlig utredning utförts. En sådan görs först när personen kommer till sjukhuset, och om det gäller en tillfällig, akut situation för vederbörande, är saken därmed ur världen. Det är då allvarligt att polisen ändå förvarar detta i en tillfällig situation utfärdade och litet diffusa intyg. Det måste på denna punkt vara en lucka i lagen, herr justitieminister. Vad jag är intresserad av är om justitieministern anser att man bör se över lagstiftningen på denna punkt. Vidare är tydligen också medborgarkontrollen över polisen otillfredsställande. Det finns visserligen en parlamentariskt sammansatt kommission med representanter för fyra partier, men jag skulle vilja fråga justitieministern om han vill medverka till att man breddar denna kommission.

Herr talman! Såvitt jag förstår av Bertil Måbrinks inlägg är vi överens om att det inte är något att erinra mot själva registreringen av det inträffade. Vad Bertil Måbrink nu talar om är att det tas en kopia av vårdintyget som ingår i akten. Det är enligt vad jag har inhämtat skiftande praxis ute i landet i fråga om förvarandet av kopior av sådana vårdintyg. Det kan naturligtvis diskuteras om sådana behöver finnas kvar i akten. I varje fall skall polisen när en fråga sedan uppkommer, där man har att bedöma personens beskaffenhet, inte lita till vårdintyget utan ta reda på vad som har hänt efteråt. Har personen intagits, skall man hämta in aktuella uppgifter om hans psykiska status. Jag kan nämna att det finns en arbetsgrupp som i ett större sammanhang skall göra en översyn av LSPV. I uppdraget ingår att man skall ta upp tillämpningen av LSPV, och där kommer också sekretessfrågorna in. Jag vet inte om denna översyn kommer att föranleda några direkta bestämmelser om vårdintyget, men i ett aktuellt fall har en anmälan skett till JO angående sådant vårdintyg, och vi får avvakta vad JO:s utredning i det ärendet leder till.
Herr talman! Jag förstår att de åtgärder polisen i de här sammanhangen vidtar naturligtvis måste dokumenteras, men jag vill inte kalla detta för en registrering. Registrering anser jag är något helt annat. Med registrering förstås att man för upp personer i ett register och i samband därmed bilägger vårdintyg o. d., och det är en allvarlig åtgärd. Jag delar inte uppfattningen att en sådan åtgärd hör samman med LTO och LSPV. Att polisen måste föra protokoll över de åtgärder som vidtas och dokumentera vad som skett är en sak. Men att föra upp personer i ett register och därvid bifoga vårdintyg, som sedan släpar med handlingarna år efter år, det är oerhört allvarligt. JO håller visserligen på att utreda den här frågan, men det politiska ansvaret för frågan i stort har ändå justitieministern. Det är här fråga om vad justitieministern anser om de förhållanden som nu råder inte bara inom Stockholmspolisen utan också inom andra polisdistrikt och om han finner dem tillfredsställande, och det är fråga om vilka åtgärder justitieministern anser att man måste vidta. Frågan om medborgarkontrollen är viktig i det här sammanhanget, och man bör undersöka om man kan förbättra medborgarkontrollen genom att bredda den parlamentariska kommission som nu finns.
Herr talman! Jag vill inte föregripa den utredning som justitieombudsmannen gör i det speciella fall som är anmält till honom, men det resultat som JO kommer fram till kan naturligtvis leda till att man tar upp de frågor vi här diskuterar. Jag vill emellertid särskilt framhålla att vad gäller sekretessynpunkten så föreligger större säkerhet beträffande de uppgifter som finns i polisregistren än vad som är fallet i samband med läkarsekretessen. Polisregistren är omgärdade med sekretess genom en särskild lag, där det noga anges vilka uppgifter som kan lämnas ut till utomstående.

Herr talman! Inga Lantz har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att tvinga arbetsgivarna att följa lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att ge utländsk arbetstagare som behöver svenskundervisning ledighet för att delta i sådan undervisning. Arbetsgivaren är också skyldig att betala arbetstagaren lön under studietiden. Lagen innehåller vissa garantier för att arbetstagaren skall få sin rätt till undervisning. Om arbetsgivaren åsidosätter sina förpliktelser blir han skadeståndsskyldig mot arbetstagaren och i vissa fall mot dennes fackliga organisation. När det gäller invandrare som tagit anställning här i landet före den 1 januari 1973 förutsätter lagen att utbildningen av dessa invandrare skall genomföras successivt fram till den 1 juli 1978. För att skapa ytterligare garantier för denna kategori ändrades lagen 1976. Genom lagändringen förlängs arbetsgivarens skyldigheter ett år, om han har försummat att ge ledighet och lön inom den föreskrivna tiden. Berörd arbetstagarorganisation får då i samråd med arbetstagaren besluta om när ledigheten skall börja. Ledigheten skall dock börja senast den 30 juni 1979. Upp kommer tvist mellan arbetsgivaren och organisationen skall organisationens beslut gälla intill dess tvisten har prövats av domstol. Organisationen har sålunda s.k. tolkningsföreträde. Av vad jag nu har sagt framgår att lagen innehåller tillräckligt kraftfulla sanktioner mot försumliga arbetsgivare. En ytterligare skärpning av lagen är därför inte nödvändig. Det är snarare en fråga om att informera invandrarna om vilka möjligheter lagen ger. Detta är en uppgift bl.a. för de fackliga organisationerna. I samband med att lagändringen trädde i kraft fick de fackliga organisationerna 1 milj.kr. i statliga bidrag för att genom uppsökande verksamhet på arbetsplatserna informera invandrarna om lagens innehåll och allmänna betydelse. Härefter har organisationerna fått ytterligare bidrag för samma ändamål. Regeringen har senast i tilläggsbudget I för innevarande budgetår föreslagit att ytterligare 500 000 kr. skall ställas till organisationernas förfogande.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Lagen om svenskundervisning på betald arbetstid, som trädde i kraft den 1 juli 1973, omfattar två kategorier invandrare: dels ”nya”, dels ”gamla” invandrare. Som gamla invandrare räknas de människor som kommit till Sverige före januari 1973. För dem skulle lagen upphöra att gälla år 1978 — man hade räknat med att de då skulle ha hunnit genomgå undervisning i svenska språket. För de gamla invandrarna var också lagens bestämmelser mjukare: arbetsköparna fick fem år på sig att låta invandrarna genomgå sådan undervisning. Eftersom det hade uppmärksammats att arbetsköparna inte följt lagen gick riksdagen med på att förlänga lagen med ytterligare ett år för att de skulle kunna fullgöra skyldigheten att låta invandrarna genomgå undervisningen i svenska. Lagen har dock haft synnerligen dålig genomslagskraft. Efter fyra år har majoriteten av invandrarna inte ens påbörjat den kostnadsfria undervisning som de har laglig rätt till — bara 40 26 av de gamla invandrarna har fått sin lagliga undervisning, och nu, när det bara återstår ett år, har mer än dubbelt så många rätt att erhålla undervisning. Det är mot bakgrund av de siffrorna som jag har frågat vad man på regeringshåll tänker göra. Men som framgår av svaret tycker man i regeringen tydligen inte att det är något problem. Det sägs i svaret att ”lagen innehåller tillräckligt kraftfulla sanktioner mot försumliga arbetsgivare. En ytterligare skärpning av lagen är därför inte nödvändig.” Jag anser däremot att man kan konstatera att det blir nödvändigt att skärpa lagen och att vidta åtgärder för att den skall följas — den fungerar uppenbarligen inte i dag. Sedan tycker jag att Ola Ullsten skjuter över ansvaret för lagens tilllämpning på de fackliga organisationerna. I svaret framstod det som om det vore invandrarnas fel att arbetsköparna i det här fallet har underlåtit att följa lagen. Jag är besviken på det svar jag har fått; jag hade trott att man var beredd att se till att lagen skulle efterföljas.
Herr talman! Jag har inte sagt att det inte är något problem. Jag intresserar mig tvärtom ganska mycket för det här problemet. Det är helt riktigt på det viset att åtskilliga invandrare som har rätt till betald ledighet för undervisning i svenska inte har fått ta del av den förmånen. Hur många det är fråga om vet vi inte — uppgiften om 40 96 är bara en uppskattning, som inte har något underlag i någon undersökning. En sådan undersökning pågår dock f.n. Vad diskussionen nu gäller och vad Inga Lantz föreslår är att man skall vidta särskilda åtgärder — förmodligen syftar hon på någon lagändring — för att situationen skall kunna förbättras. Jag har emellertid svårt att föreställa mig vad det är för slags lagändring som skall vidtas. Det finns redan en lag som stadgar skyldighet för arbetsgivaren att ge undervisning på betald arbetstid, och det finns däri också bestämmelser om rätt att vidta mycket hårda sanktionsåtgärder, varför jag svårligen kan tänka mig att lagbestämmelserna skulle kunna skärpas ytterligare. —- Dock kommer de att dessutom skärpas ytterligare fr.o.m. den 1 juli nästa år genom att respittiden utgår för arbetsgivarna att meddela undervisning till de s.k. gamla invandrarna. Vad jag tror är viktigare att diskutera än lagändringar, som f. ö. knappast hinner träda i kraft före den 1 juli 1978, är att intensifiera informationsverksamheten, så att invandrarna får kännedom om den rätt de har på det här området och även kunskap om att de kan kräva den rätten tillsammans med de fackliga organisationerna.
Herr talman! Om Ola Ullsten oroar sig, varför är han då inte beredd att göra någonting åt den här frågan, så att invandrarna får sin svenskundervisning? Det är ju stora grupper av invandrare som i dag ställs utanför denna lagliga rättighet. Därför menar jag att det behövs åtgärder — skärpningar i lagstiftningen. Den lagstiftning som finns — och som Ola Ullsten tycker är hård — räcker i alla fall inte, eftersom det bara är 40 96 av de gamla invandrarna som har genomgått denna utbildning när ett år återstår av den tid det här gäller. Det är uppenbart att man inom regeringskansliet måste vidta några åtgärder för att tvinga arbetsköparna att följa lagen, så att arbetsköparna får ta initiativ för att se till att lagen efterföljs. Jag tycker att det borde vara en naturlig skyldighet, så att man garanterar att lagens intentioner följs. Jag är fortfarande förvånad över att man tydligen från regeringens sida accepterar detta otillfredsställande förhållande.
Herr talman! Det vore intressant att höra vad Inga Lantz har för idéer om vad som skall göras. Det är ju lätt att stå här och säga att man är förvånad över att ingenting görs och att ingen lag ändras. Men i vilken riktning skall lagen ändras? Vad kan man göra mer än vad som står i lagen? Arbetstagarnas organisationer har tolkningsföreträde, de kan bestämma att undervisning skall ske och de kan bestämma när undervisning skall ske. Ifall arbetsgivaren inte går med på detta kan de stämma arbetsgivaren till ansvar, och han kan bli dömd för det och åläggas att betala skadestånd. Jag förstår inte riktigt vad man därutöver skall göra. Lagen har alltså ändrats i och med att skyldigheten att ge undervisning till invandrare som kom in till Sverige före januari 1973 förlängs ytterligare ett år. Dessutom har man satt in bidrag för informationsverksamhet i fackets regi utöver den miljon som man från början ansåg skulle vara tillräcklig. Det finns inga andra åtgärder, som är praktiska och ger resultat, än att facket skärper sin bevakning av arbetsgivarna på det här området.
Herr talman! Det är klart att det finns åtgärder att vidta om man är beredd att göra någonting i den här frågan. Man kan t.ex. höja skadeståndet, och det finns också andra åtgärder som man kan vidta för att ytterligare tvinga arbetsköparna att följa den här lagen. Det måste vara möjligt att finna sådana åtgärder. Jag trodde nämligen att man inom regeringen var bekymrad över den här låga siffran. Det är därför som jag har frågat vilka åtgärder som man från regeringshåll ämnade vidta för att ytterligare utöva påtryckning, eftersom siffrorna visar att det inte räcker med vad som har gjorts. Att tiden har förlängts ett år beror ju på att man inte har klarat utbildningen. Man kan naturligtvis förlänga den tiden ännu ett år och ytterligare försinka genomförandet av lagens intentioner — att invandrarna skall ges svenskundervisning. Men det kan väl inte vara önskvärt.
Herr talman! Det enda förslag jag här får är att man skall höja skadestånden för arbetsgivare. Nu finns det mig veterligen ingen övre gräns för de skadestånden, så den åtgärden är ganska mycket ett slag i luften — och det har jag en känsla av att Inga Lantz inlägg i största allmänhet har varit.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om jag är beredd att komplettera samrådsgruppen för datafrågor med företrädare för riksdagens oppositionspartier. kansliet. Gruppen har således rådgivande funktioner i viktigare datafrågor som bereds inom regeringens kansli. Samrådsgruppen kommer därvid att behandla dels frågor av policykaraktär som berör de principiella riktlinjerna för regeringens datapolitik, dels frågor som berör enskilda dataprojekt. Det är alltså inte fråga om någon utredning på det datapolitiska området utan om en intern arbetsgrupp. Jag vill understryka att samrådsgruppen inte skall överta någon beslutsfunktion. Någon ändring avses inte vare sig i departementens eller i myndigheternas beredningsoch beslutsfunktioner. Myndigheterna skall alltså även i fortsättningen vända sig till sitt fackdepartement i dessa frågor, och frågorna kommer att beredas inom fackdepartementen i vanlig ordning. Eftersom samrådsgruppen för datafrågor skall vara ett rådgivande organ inom regeringskansliet och medverka till att utforma regeringens ståndpunkt i olika datafrågor finns det enligt min mening inte anledning att komplettera gruppen med företrädare för riksdagens oppositionspartier.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Vi har en fin tradition i det politiska livet här i Sverige att oppositionen bör vara representerad i det förberedande reformarbetet för att därmed alla viktigare synpunkter skall få komma fram, innan det politiska beslutsfattandet tar vid. Vi finner nu tyvärr att den borgerliga regeringen börjat tumma på denna princip, när den nyligen tillsatte den s.k. samrådsgruppen för datafrågor utan att oppositionen blev representerad. Arbetsuppgiften för denna grupp är ingalunda liten. Den skall nämligen enligt det pressmeddelande som gavs ut lägga grunden för den första samlade svenska datapolitiken. Det torde kräva betydande utredningsoch arbetsinsatser, och mycket riktigt har det tagit fem sidor av direktiv för att beskriva vad gruppen skall göra på olika områden. Nu säger herr Mundebo att det ingalunda är någon ny utredning som har tillsatts utan endast en högst normal intern beredningsgrupp till stöd för arbetet med regeringens datapropositioner. Där får oppositionen inte vara med. Låt mig då, herr Mundebo, få ställa ett par frågor till er: 1. Om det inte är någon utredningsgrupp utan endast en intern beredningsgrupp, hur kan det då komma sig att man ger ut fem sidor offentliga riktlinjer eller direktiv för gruppens arbete? 2. Hur kan det komma sig att man i dessa direktiv radar upp åtminstone nio olika områden som gruppen skall utreda och lämna förslag om -— alltifrån hur riksdagen bättre skall involveras i det datapolitiska arbetet till frågor som rör systemstruktur och de anställdas inflytande över datatekniken? Det finns många fler frågor att ställa, herr statsråd, med anledning av de direktiv som getts ut, men dessa kan räcka i en första omgång. Slutsatsen är ändå helt klar: Vad det här är fråga om är inget annat än ett försök från den borgerliga regeringens sida att utestänga oppositionen från viktiga delar av utredningsarbetet på det datapolitiska området. Det tycker jag rimmar speciellt illa med den skriftliga ambition som man också har angett i direktiven, nämligen att man vill ge riksdagen ökad insyn och ökat inflytande på det här området.
Herr talman! Lennart Pettersson säger att det är en fin tradition att också oppositionspartier deltar i beredningsarbetet. Ja, den traditionen finns och har funnits när det gällt offentliga utredningar — undantagen har där varit få. Men den har som sagt gällt offentliga utredningar, icke medverkan i regeringsarbete. Där har det i vart fall de senaste 45 åren inte funnits någon sådan tradition. Jag menar att när det gäller beredning inom regeringskansliet är det naturligt att det är regeringspartierna som medverkar i det arbetet. Om detta vore en offentlig utredning skulle jag finna det naturligt att gruppen hade en bredare sammansättning, men som klart framgår av svaret är det ett samrådsorgan inom regeringskansliet. Sedan tycker jag att Lennart Pettersson icke borde vara bekymrad över att de riktlinjer som har sammanställts i ett skriftligt dokument omfattar fem sidor. Lennart Pettersson borde inte vara bekymrad utan snarast tillfredsställd över att på det sättet ha fått en fyllig redovisning.
Herr talman! Statsrådet Mundebo säger att det är fråga om en intern arbetsgrupp, vars uppgift är att medverka i regeringsarbetet inom regeringskansliet. Det är där den finns. Då finner jag det extra anmärkningsvärt, herr talman, att det bland de personer som har utsetts att delta i den här samrådsgruppens arbete finns riksdagsledamöter från de borgerliga partierna som inte har någon anställning inom regeringskansliet. Det är alltså en annan grupp än en intern beredningsgrupp, det är ingen tvekan om det. Jag har ytterligare en fråga, herr talman. När man går igenom direktiven här finner man att en mängd arbetsuppgifter räknas upp, och en av dessa arbetsuppgifter är att följa beredningen av datapolitiska frågor inom olika departement. Hade det varit en intern beredningsgrupp inom regeringskansliet med klart avgränsade uppgifter i enlighet med detta hade självfallet inte alla de utredningsuppdrag behövt anges som beskrivits i riktlinjerna för gruppens arbete.
Herr talman! Jag är ledsen att Lennart Pettersson har en så alldeles bestämd uppfattning om den här gruppens uppgifter och finner att det utan minsta tvivel är på det sätt som han själv säger. Jag har gett ett svar på vilken uppfattning jag som ordförande i den här samrådsgruppen har. Det är inte bara min utan regeringens syn på samrådsgruppens uppgift. Om Lennart Pettersson utan minsta tvivel finner att samrådsgruppen har en annan uppgift beklagar jag att jag inte kan övertyga honom om att den uppfattningen inte stämmer med verkligheten. Jag har som sagt angivit den syn som regeringen har och som jag som arbetsgruppens ordförande har. Någon annan uppgift än som framgår av svaret har inte gruppen. Skulle uppgiften förändras kommer självfallet gruppens sammansättning också att förändras.
Herr talman! Det är nog, herr statsråd, i så fall fler än jag som har missuppfattningar på den här punkten. Vi kan exempelvis titta på de utskottsbetänkanden som lagts fram i riksdagen under senare tid och som berör datapolitiska frågor. Där hänvisas gång på gång till den här samrådsgruppen i datafrågor som en ren utredningskommitté. Jag kan exempelvis citera ett kort stycke ur utbildningsutskottets betänkande nr 8, som nyligen lades på riksdagens bord, Så här stod det: ”Datasamordningskommitténs betänkande ADB och samordning är en av utgångspunkterna för det utredningsarbete som regeringen nyligen uppdragit åt en samrådsgrupp för datafrågor att fullgöra. Gruppen har till uppgift att utarbeta "de riktlinjer som krävs för en medveten datapolitik”. Riktlinjerna skall i första hand avse förhållandena inom statsförvaltningen. Gruppen bör emellertid enligt uppdraget vara oförhindrad att behandla även andra problem som den anser har beröring med den fortsatta datoriseringen i samhället.” Är det inte en utredning som här beskrivs så frågar jag: Vad är då en utredning?
Herr talman! Det är, som framgår av utbildningsutskottets skrivning, en samrådsgrupp för datafrågor. Om oklarhet om detta förelegat hos Lennart Pettersson eller någon annan hoppas jag att den nu har skingrats.
Herr talman! Jag respekterar självfallet herr Mundebos senaste försäkran på denna punkt. Men jag vill ändå säga herr Mundebo följande. Samhällets datapolitik är enligt min mening alltför viktig för att utsättas för tvivelaktiga monopoliseringsförsök från den ena sidan. Jag tycker att det bästa sättet för statsrådet Mundebo att ta sig ur den konstitutionella knipa han försatt sig i skulle vara att omvandla sin s.k. samrådsgrupp till ett dataråd, där samtliga partier inkl. arbetsmarknadens organisationer är representerade. Se dessutom till, herr Mundebo, att även statens egna organ som har att behandla datafrågor, främst statskontoret, kommer med! Vi har i den socialdemokratiska datamotionen till årets riksdag begärt detta, och vad vi får är i stället ett borgerlighetens dataråd! Det tycker vi är helt otillfredsställande.
Nr 39 Herr talman! Detta är icke ett regeringens dataråd — det är ett sam Fredagen den rådsorgan inom regeringskansliet. Jag hoppas att detta nu är definitivt 2 december 1977 klarlagt. Om ett nytt Överläggningen var härmed slutad. arbetstidsavtal för lärare
Herr talman! Åke Gillström har frågat mig vad det beror på att förhandlingarna om nytt arbetstidsavtal för lärarna ligger nere och vad jag tänker göra för att snabbt få till stånd ett avtal. Enligt vad jag har inhämtat från statens avtalsverk ligger förhandlingarna om ett arbetstidsavtal för lärarna inte nere. Ett arbetstidsavtal är ju inte helt okomplicerat. Inom avtalsverket har under hösten pågått ett intensivt arbete på ett nytt ”bud” i förhandlingarna. Ett sådant har under vecka 47 också överlämnats till personalorganisationerna. Jag utgår från att parterna fullföljer förhandlingarna i sedvanlig ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Medan detta har formulerats i departementet har äntligen ett bud framlagts från statens avtalsverk, ett bud som tydligen inte går hem hos motparten. Det är egentligen beklämmande att så lång tid fått gå till spillo innan något reellt bud lagts. I stället har man från ansvarigt departement påstått att förhandlingar pågått, vilket förefaller underligt, eftersom några kontakter med motparten på personalsidan inte tagits. Man skulle nästan kunna misstänka att departementet inte varit särskilt intresserat av att SIA-skolan får starta under bästa möjliga förutsättningar. Och till dessa måste onekligen räknas att ha lärarna inriktade på att göra insatser av delvis ny karaktär. När man nu äntligen låter statens avtalsverk överlämna ett bud, så sker det utan några som helst sonderingar hos personalorganisationerna. Sedan den 9 maj har partsöverläggningar inte skett, vilket är mycket anmärkningsvärt. När man sedan tittar litet närmare på det framlagda budet förstår man att det inte på något sätt är partsförankrat. Jag föreställer mig t.o.m. att budet är sämre än det arbetstidsavtal som nu gäller och som är anpassat till en helt annan skola än den nya SIA-skolan. Jag har ingen anledning att gå in på de enskilda delarna i budet, men det är speciellt en punkt som förvånar mig, och det är förslaget om en höjning av undervisningsskyldigheten för speciallärare. Jag vill påminna om att utredningen om skolans inre arbete tillkom för att göra 18 skolan bättre anpassad till elever med skolsvårigheter. Det är speciallärarna som i det avseendet får en ännu tyngre uppgift än tidigare för att hjälpa denna kategori av elever. Den elevvårdande insatsen tar längre och längre tid i dagens skola, när det gäller att ta sig an fysiskt och psykiskt handikappade elever. Speciallärarna är den grupp som utan att tveka ställt upp i detta arbete. Nu kommer arbetsgivarens belöning — att få jobba två timmar till för samma betalning. Finns det verkligen folk i avtalsverket som tror att ett sådant bud kan positivt påverka SIA starten? Jag förutsätter att budet inte heller var förankrat hos departementet, där det väl ändå funnits någon som förstår sig på handhavande av elever med handikapp. Til syvende og sidst är det ändå just denna kategori elever som blir lidande i skolarbetet, och det var kanske inte vad som avsågs. Positivt är det ändå till sist att ett bud lagts — det måste väl i all. rimlighets namn ge parterna anledning att träffas och diskutera med varandra. Om det sedan är statsrådet Mundebo som ingripit för att ändra dödläget eller inte betyder kanske mindre. Låt nu SIA-skolan få den fina start vi alla önskar genom att arbetstidsavtal snabbt tecknas! Kommer statsrådet Mundebo nu att påskynda förhandlingarna, så att biträdande utbildningsministerns löfte om ett avtal före nyår kan hållas? Jag hoppas att statsråden ställer upp på varandras löften med regeringen som underlag.
Herr talman! Låt mig som svar på Åke Gillströms kompletterande fråga än en gång understryka den formulering som finns i slutet av mitt svar: ”Jag utgår från att parterna fullföljer förhandlingarna i sedvanlig ordning.”
Herr talman! Jag lyssnade på radion i förrgår och råkade få höra att biträdande utbildningsministern sade på följande sätt: SIA-reformen kan genomföras utan praktiskt taget någonting alls. Arbetstidsavtalet var inne i bilden långt före SIA. Beredningen har tagit längre tid än vi trodde. MBL är en av orsakerna. De statliga parterna har förhandlat om detta i mer än 10 år, och det skapar givetvis irritation. Arbetsformerna har genom arbetsrättsreformen ändrats radikalt. Åren 1975 och 1976 har också TCO-S med skärpa strukit under behovet av ett arbetstidsavtal som en avgörande förutsättning för SIA-skolan med dess helt nya arbetsformer. Den kan, efter vad jag förstår, inte genomföras utan ett heltäckande arbetstidsavtal. Det framgår också av en passus i 1977 års avtal, som parterna var överens: om. Där står det nämligen: ”Parterna ska sträva efter att föra arbetstidsförhandlingar för arbetstagare inom TFU-området i sådan takt att förestående reformer på skolans område kan genomföras.” § 8 Om innebörden av uttalande angående uppskjutande av vissa — Nr 39 kostnadskrävande reformer Fredagen den 2 december 1977 Budgetministern INGEMAR MUNDEBO erhöll ordet för att besvara i Barbro Engmans den 10 november anmälda fråga, 1977/78:137, till Om innebörden av arbetsmarknadsministern, och anförde: uttalande angående Herr talman! Barbro Engman har frågat arbetsmarknadsministern om = uppskjutande av innebörden av ett uttalande i propositionen 1977/78:45 där det konsta = vissa kostnadskräteras att även utomordentligt angelägna reformer måste i ett läge där vande reformer det krävs en stram finanspolitik uppskjutas tills det ekonomiska utrymmet för dem finns. Barbro Engman vill veta vilka angelägna reformer regeringen avser att skjuta upp. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Jag är inte beredd att här gå in på de frågor som prövas i det pågående budgetarbetet. Regeringens samlade budgetförslag kommer att i vanlig ordning redovisas i den budgetproposition som läggs fram den 10 januari.

Herr talman! Jag får tacka för det svar som jag inte fick. Jag frågade: Vilka utomordentligt angelägna reformer var det man tänkte på, vilka överväganden var det man gjorde när man i propositionen skrev att utomordentligt angelägna reformer måste uppskjutas? Nu vägrar Ingemar Mundebo att svara på den frågan. Den var egentligen mycket enkel: Vilka reformer gäller det? Några tankar ligger väl bakom när man fattar pennan och skriver propositioner. Den proposition som jag citerat i min fråga handlar om inriktningen av den ekonomiska politiken. Där slår ni fast att utomordentligt angelägna reformer skall skjutas på framtiden. Och den propositionen skall riksdagen ta ställning till den 7 december i år — inte nästa år. Vad regeringen således redan nu har bestämt sig för är att skära ner reformpolitiken. Men på vilka områden ämnar man göra det? Folkpartiet gick till val på temat ” Sociala reformer utan socialism”. I sitt valmanifest uttryckte sig folkpartiet klarare. Där kunde man läsa: Mänskligare sjukvård. Landstingen måste få resurser att bygga ut långtidsvården, utöka hemsjukvården —--- m.m. Folkpartiet vädjade till väljarna om stöd och lovade i gengäld genomföra dessa utomordentligt angelägna reformer. Så vann ni valet och bildade regering och skrev en högtidlig regeringsdeklaration där nya löften ställdes ut: ”Tryggheten för alla generationer och grupper står i centrum för vår politik.” Steg för steg har ni alltså glidit bort från detta. I den nya regeringen fick folkpartiet t.o.m. budgetministerposten, vilket borde innebära vissa möjligheter att påverka ekonomin så att folk 17 partiets dominerande vallöften kunde infrias. Men i propositionen om inriktningen av den ekonomiska politiken står det att dessa utomordentligt angelägna reformer skall skjutas på framtiden. Nu vägrar Ingemar Mundebo att över huvud taget svara på frågan vad man menar med detta. Resultatet av regeringsskiftet — det är egentligen det enda som hänt i det här landet sedan ni skrev era vallöften — har för medborgarna blivit en standardsänkning, orsakad av regeringens inflationspolitik, och ett besked om att utomordentligt angelägna reformer skall skjutas på framtiden. Orsaken till detta är att regeringen har använt alla pengar till en hejdlös överföring av kapital till det privata näringslivet med metoder som inte alls har löst de arbetsmarknadsproblem som varit den officiella motiveringen utan som i alltför stor utsträckning bara medfört en ökning av kapitalägarnas förmögenhet. Jag ber att än en gång få tacka för svaret, och jag gör det den här gången på alla deras vägnar som har fått besked om att deras problem skall leva kvar i en oviss framtid.
Herr talman! En enkel fråga har fått ett enkelt svar — ett klart svar och det enda svar som det nu är möjligt att ge. Det visste självfallet Barbro Engman när frågan ställdes. Vad som händer under budgetåret 1977/78 har det getts besked om dels i budgetpropositionen, presenterad i januari 1977, dels i tilläggsbudget I, presenterad senare under året. Tilläggsbudget II kommer i januari och ytterligare en tilläggsbudget senare under vintern. Där ges besked för det innevarande budgetåret, och detta kan ge underlag för debatten den 7 december. Vad som skall hända under budgetåret 1978/79 redovisas i grundlagsenlig ordning i budgetpropositionen den 10 januari 1978.
Herr talman! Regeringens budgetproposition grundar sig på inriktningen av den ekonomiska politiken, och den läggs fast i den proposition som jag har redovisat. Jag anser att man redan i den propositionen har tagit ställning.

Vidare talar man om för kommunerna att det är nödvändigt att de ”gör en översyn av sina flerårsplaner i syfte att uppnå en till det samhällsekonomiska utrymmet bättre anpassad volymmässig ökningstakt”. Nr 39 Jag anser alltså att man redan i den propositionen som vi skall ta Fredagen den ställning till den 7 december har skrivit att vi inte har råd att stå fast 2 december 1977 vid de beslutade utbyggnaderna på barnomsorgens och långtidssjukvår= Is dens områden. Om finansieringen I den allmänpolitiska debatten i höst sade ekonomiminister Bohman: = avvissa kommunala ”Politiskt reformarbete kräver inte bara djärvhet och initiativkraft utan — byggnadsprojekt också uthållighet och tålamod. Inte minst i ett samhälle som vårt med en offentlig sektor som är mer omfattande än i något annat fritt land. Att vända en sådan statsskuta tar tid.” Är det i verkligheten vad ni har bestämt er för att göra — att skära ned den offentliga sektorn? Jag anser att ni redan har tagit ställning till detta genom skrivningen i den här propositionen. Det är alltså uppenbart att Ingemar Mundebo inte håller med Nils Åsling om det han häromsistens sade: ”Jag menar att det också är vår skyldighet att leva upp till de förväntningar vi själva varit med om att skapa.”

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ så att beslut om statsbidrag för beredskapsarbete kopplas till finansieringsmöjligheter för kommunerna. Kommunernas investeringsverksamhet finansieras till viss del med statsbidrag till olika ändamål. Som exempel kan jag nämna bidrag till att stimulera sysselsättningen i vissa fall och bidrag till bl.a. skolbyggen och vattenoch avloppsanläggningar. När kommunerna planerar sin verksamhet ingår finansieringen av densamma som ett viktigt element. Det innebär att då ansökan görs om statsbidrag till exempelvis kommunala beredskapsarbeten måste kommunen samtidigt vara medveten om att resterande kostnader skall finansieras av kommunen själv. Utrymmet på kreditmarknaden är starkt begränsat. Samtidigt är den kommunala efterfrågan på denna kreditmarknad alltför hög från samhällsekonomisk synpunkt. Att i detta läge öka kommunernas utrymme på kreditmarknaden är inte lämpligt. En prioritering av lån till beredskapsarbeten skulle därför medföra att kreditutrymmet för andra angelägna kommunala ändamål ytterligare skulle begränsas. Dessutom skulle en sådan prioritering medföra en icke önskvärd detaljreglering av kreditmarknaden. Jag vill emellertid samtidigt framhålla att regeringen re gelmässigt beviljar tillstånd för kommunal upplåning när det gäller finansieringen av statsbidragsberättigade beredskapsarbeten.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Det var tyvärr inte särskilt uppmuntrande för de berörda kommunerna — de kommuner som i dag har bekymmer. Vid alla de samtal vi har haft den senaste tiden med företagare och kommunpolitiker har regeringens ekonomiska politik stått i fokus — man kanske också kan säga brister i regeringens ekonomiska politik. När det gäller dessa beredskapsarbeten är, som även budgetministern påpekar i sitt svar, tanken att de skall ge sysselsättning. Men när kreditmarknaden nu är så kärv att kommunerna i vissa fall inte kan låna upp för den egna andelen av de här projekten borde det enligt min mening vara nödvändigt att koppla besluten om statsbidrag för beredskapsarbeten till en finansiering. Det går annars inte för kommunerna att genomföra en del av projekten. Därmed faller den satsning på sysselsättningen som man vill göra. Vi måste i det här läget satsa på viktiga projekt, projekt som är nödvändiga framöver. Det må gälla företagsinvesteringar, det må gälla kommuners investeringar, men det förutsätter att man skapar ett utrymme för de projekten. Detta att ge ett statsbidrag på 33 26 och sedan inte koppla det till motsvarande möjligheter för kommunerna att låna måste man göra någonting åt. ”En prioritering av lån till beredskapsarbeten skulle därför medföra att kreditutrymmet för andra angelägna kommunala ändamål ytterligare skulle begränsas. Dessutom skulle en sådan prioritering medföra en icke önskvärd detaljreglering av kreditmarknaden.” Det skriver budgetministern i sitt svar. På vad sätt skulle detta innebära en icke önskvärd detaljreglering av kreditmarknaden? Enligt mitt sätt att se skulle det vara en önskvärd styrning av kreditmarknaden när man kopplar beslut om statsbidrag för beredskapsarbeten till finansieringsmöjligheter för kommunerna.
Herr talman! Det mest önskvärda vore givetvis att vi hade en kapitalmarknad som kunde bereda tillräckligt utrymme för alla de investeringar som stat, landsting, kommuner, näringsliv och enskilda människor vill göra. En sådan kapitalmarknad har vi emellertid inte. Många angelägna ändamål tävlar om det utrymme som finns, och då är det dess värre inte möjligt att bereda utrymme för alla.

Då kan staten naturligtvis göra en detaljreglering och säga att Fredagen den det och det skall gå före. Vi har gjort den allmänna prioriteringen att 2 december 1977 kommunala insatser inom barnomsorgens och långtidsvårdens områden är angelägna investeringar. Men går vi så långt att vi förknippar alla Om formuleringen beslut med ett motsvarande finansieringsbeslut, då får vi en ytterligt — av information från reglerad samhällsekonomi, som jag inte tror är till nytta för utvecklingen.
Herr talman! Det önsk värda, säger budgetministern, är att ge utrymme. Det kan man naturligtvis vända på och säga att det mest önskvärda när det gäller arbetsmarknaden är att man inte skall behöva satsa på beredskapsarbeten för att skapa sysselsättning. Men nu är vi ändå i den situationen.

Vi ser det som viktigt och nödvändigt att regeringen ger möjligheter till statsbidrag för beredskapsarbeten. Men det påpekas från kommunernas sida att de ofta inte får i gång beredskapsarbeten därför att de inte klarar av den egna delen, och det är detta jag har velat dra fram här. Låt gå för att det skulle innebära en detaljreglering - men när arbetsmarknaden är så bekymmersam i vissa delar av landet, då får man ta en detaljreglering och styra kapitalet dit där det behövs för att ge sysselsättning.

Herr talman! Britta Bergström har frågat mig om jag vill medverka till att viktig information från myndigheter formuleras så att den inte blir onödigt svårbegriplig. I regeringsdeklarationen hösten 1976 utlovades kraftfulla insatser mot krångel och svårbegripligt myndighetsspråk. En rad åtgärder har också vidtagits för att underlätta medborgarnas kontakter med myndigheterna. Kommunministern har tillsatt en utredning, den s.k. byråkratiutredningen, som bl.a. skall arbeta med att förbättra informationen om samhällsorganens verksamhet. Utredningen skall också arbeta för att göra myndigheternas språk lättare att förstå; skrivelser och blanketter skall bli klarare och enklare. En språkexpert har knutits till utredningen. 21 Vidare finns det två språkexperter anställda i regeringskansliet. De har till uppgift att utbilda personalen, att informera och ge råd samt att medverka vid utformningen av författningar, beslut m.m. Vissa myndigheter har också inrättat tjänster för språkgranskning och språkutbildning, t.ex. statskontoret och riksskatteverket. Många myndigheter lägger ned ett omfattande arbete på informationsfrågorna. Jag kan här nämna försäkringskassorna och skatteväsendet. Statens personalutbildningsnämnd och svenska språknämnden har i dagarna givit ut en lärobok, Att skriva bättre offentlig svenska, som skall användas i utbildning av handledare för språkcirklar vid myndigheterna. Stockholms universitet börjar 1978 utbilda språkkonsulenter, som skall kunna hjälpa myndigheter, organisationer och företag att förenkla sitt språk. Nämnden för samhällsinformation skall undersöka effekten av myndigheternas informationsinsatser. I en promemoria, som nu remissbehandlas, diskuterar nämnden några av problemen kring samhällets information. Jag anser att det är mycket viktigt att den information som går ut från myndigheterna är enkel och lättbegriplig. De åtgärder som jag nu har nämnt ser jag bara som en början på ett omfattande arbete. Det är viktigt att krångliga bestämmelser rättas till, till både form och innehåll. Medborgarna har en självklar rätt till en information som inte gör verkligheten krångligare än den är. Mitt svar till Britta Bergström är alltså ja. Jag vill medverka till att göra informationen från myndigheterna lätt att förstå.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret, som var utförligt och som inger förhoppningar om förbättringar. Bakgrunden till min fråga har varit ett svar som en pensionär fick från myndigheten, när han önskade upplysning om hur hans pension var beräknad. Jag skall inte här läsa upp det svaret. Den som är intresserad av svarets utformning vill jag i stället rekommendera att läsa riksdagens snabbprotokoll för den 24 november. Där finns svaret infört exakt så som det var utformat. Jag sade att budgetministerns svar inger förhoppning om att informationen kommer att förbättras. Men det är ändå något som saknas i svaret, nämligen det att just information som det här gäller borde lämnas automatiskt. Så sker tydligen inte. Det förefaller egendomligt att en pensionär inte automatiskt får uppgift om en så viktig sak som vilken ekonomi han har att räkna med. Det anförda fallet är inte det enda som jag har hört talas om, där vederbörande har fått skriva till myndigheten och be om information.

Den pensionär som det här gällde påpekade t.ex. att man i det svar som han fick använde termer som inte alla människor förstår. Man talade bl.a. om normalbelopp och lör LL negrad utan att närmare ange vad det innefattar i fråga om löneklasser Om formuleringen och liknande. av information från Jag vill nu gärna höra vad budgetministern anser om förslaget att pen = myndigheter sionärerna bör få sådana besked automatiskt.
Herr talman! Låt mig först säga att det är lång väg att gå innan vi har nått målet att all information är lätt att förstå. Det finns t.ex. just på socialförsäkringsområdet, som Britta Bergströms fråga handlar om, en mängd kungliga bestämmelser som kan vara svårtolkade. Vi kan göra åtskilligt med de åtgärder som jag nämner i svaret, men vi måste givetvis också arbeta på att förenkla lagarna och intensifiera informationen. Det lämnas mer information än jag antydde i svaret till Britta Bergström. Vi ger då och då ut en socialkatalog som når alla medborgare i landet. Vid regeländringar sker en rätt omfattande annonsering om innebörden av de nya reglerna. Försäkringskassorna har tillgång till ett rätt omfattande informationsmaterial, och blivande ålderspensionärer brukar få information om vad ålderspensionen inom folkpensionering och allmän pensionering betyder för dem. Det finns nog mer att göra, och som jag antydde i mitt svar kommer vi att arbeta vidare med de här frågorna bl.a. på grundval av den promemoria som nämnden för samhällsinformation har utarbetat.
Herr talman! Jag är medveten om att det finns sådan information som budgetministern nämnde. Men it.ex. socialkatalogen finner man en stor mängd av information rent allmänt omkring bestämmelserna, som — såsom budgetministern just sade — är mycket krånglig och svår att förstå. Jag föreställer mig att det för den enskilde inte är så enkelt att ur den informationen dra ut det som rör just vederbörande själv. Jag har i ett annat sammanhang sett information om hur pensionen är beräknad, där vederbörande fick en tabelluppställning och vidare åtta A 4-sidor, som skulle innehålla förklaring, men där en mycket liten del av det som stod att läsa berörde just den personen.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag anser att berörd lagstiftning bör ses över i syfte att nå större restriktivitet vid sprängning inom tätbebyggt område. Sprängningsarbeten är som regel miljöfarlig verksamhet och omfattas således av miljöskyddslagens bestämmelser. Om det finns risk för att olägenhet eller skada kan uppkomma på omkringliggande fastigheter till följd av sprängning, kan föreskrifter om försiktighetsmått eller förbud meddelas med stöd av miljöskyddslagen. Vidare kan ersättning för skada utgå. Bestämmelser om skyldighet att vid sprängning vidta skyddsåtgärder och i förekommande fall utge ersättning för skada finns också i 3 kap. jordabalken, där regler för rättsförhållanden mellan grannar tas upp. Miljöskyddslagstiftningen ses f.n. över av miljöskyddsutredningen. Syftet med översynen är att ytterligare förbättra samhällets möjligheter att kontrollera och ingripa mot miljöfarlig verksamhet. I den mån skyddet mot sprängningsskador behöver förstärkas utgår jag från att frågan uppmärksammas vid denna översyn. Med hänsyn till att rättsläget i vissa avseenden har ansetts oklart i fråga om ersättning för sprängningsskador har riksdagen vid föregående riksmöte uttalat att frågan om skadeståndsansvar vid sprängningsarbeten bör bli föremål för utredning i lämpligt sammanhang. Formerna för detta utredningsarbete övervägs f.n. inom regeringskansliet. Sammanfattningsvis kan jag sålunda konstatera att frågor om sprängningsarbete kommer att behandlas inom ramen för pågående och planerat utredningsarbete.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag finner det positivt och klart om man ser till dess stora drag. Redan under min studietid i Stockholm på 1940-talet mötte jag de problem som jag tagit upp i interpellationen. Vid sprängningar etc. för att skapa det vi i dag kallar tunnelbanan uppstod sprickor på husen i ett område. Ägarna krävde ersättning. De ansvariga påstod att sprickorna funnits sedan gammalt. En bekant till mig som hörde till ägarna hade fotograferat sina hus före sprängningarna och visade bilderna. Han fick rätt, men först efter hårda förhandlingar. Sedan dess har jag då och då stött på uppgifter av denna typ. Här sprängs så att husen skakar, rutorna skallrar eller klockan stannar. Sådana ord har jag hört på många håll i landet. Man tänker att det förmodligen är överdrifter. I sommar fanns i pressen ånyo uppgifter om sprängningar här i staden. Det lämnades märkliga skildringar. Jag har med mig några klipp. I Svenska Dagbladet för den 29 juni i år skrevs bl.a. följande: ”Sprickor i husen, fallande tegelpannor, åldringar som inte vågar gå ut och telefonvarningar till hjärtsvaga. Sådant är livet vid ”avgrundens rand” i Älta ---.” I fortsättningen ges det en målande beskrivning. Samma dag i en annan tidning, Dagen, står att läsa: ”Ett berg som sprängs bort” — det var fråga om sprängningar i en grusgrop i urberget - och ”Smällarna hotar de gamlas hälsa!” I artikeln finns det rubriker som t.ex. ”Speglar krossas” och ”Som en jordbävning”. Under den senare rubriken står bl.a. följande: ”En dag hade jag gått och lagt mig för att vila en stund mitt på dagen, säger Elvira Hansson, som bott i sitt lilla hus sedan 1936. Då kom smällen. ”Gode Gud, blir det jordbävning? tänkte jag. Och när jag kom ut var hela luften full av rök. Det var hemskt obehagligt.” Sedan talas det om störd kyrkofrid. Det berättas att meditationen är helt störd på den kyrkogård som ligger vid Storkällan. I DN Syd samma dag berättas att reportern var hemma hos en av ägarna till husen när sprängladdningen detonerade. Vederbörande menade att det bara var en liten laddning. ”Vi är naturligtvis medvetna om att det förekommer olägenheter”, sade den som ledde sprängningarna. Men utomstående som var med sade att sprängningarna upplevdes som en mindre jordbävning. Finns det någon verklighet bakom de här beskrivningarna? Jag har rest till platsen, gjort en rundvandring, sett litet på förhållandena och talat med människor. Därvid har jag kommit fram till uppfattningen att vad tidningarna och folk sagt är riktigt. Då måste man fråga sig om en sådan här verksamhet är tillåtlig eller om den bör tillåtas. Och är den nödvändig? Jag måste svara att den förmodligen är nödvändig, eftersom samhället behöver grus och annat som sprängs loss, men ibland borde nog verksamheten förläggas till andra platser. Ligger det en kyrkogård omedelbart intill, måste man ju fråga sig om verksamheten skall få pågå. Vad jag vill komma fram till är detta: Om sprängning får äga rum, skall den enskilde icke drabbas. Alla skall hållas skadeslösa. Processer är svåra för gamla människor. Det har förekommit mycket trassliga processer, och många drar sig dessutom för obehaget att klaga och söka rättelse. Jag har fått klara vittnesbörd om den saken. Fastighetsägarna förlorar årligen stora belopp på grund av den här verksamheten. Husvärdena sjunker. Husägarna i vårt land anses ofta vara gynnade, men det är nog inte fallet. Vid naturkatastrofer som exempelvis den aktuella i Tuve anses det självklart att den som drabbas av skadan skall få hjälp. Då är det märkligt att verksamhet som pågår i årtionden och som i längden innebär destruktion av byggnader inte ersätts utan vidare, utan endast efter rättegång. Det är dock så, att sprängningar som pågår i åratal ”tröttar ut” fasaderna och husgrunderna. I miljöministerns svar får vi veta att lagen överses f. n. Jag har varit mycket undrande inför det som står i svaret, grundat på jordabalken, om samhällets möjligheter att kontrollera och ingripa mot miljöfarlig verksamhet. De överväganden i fråga om rättsläget som det talas om i svaret hoppas jag kommer att påskyndas, för det är brådskande. Det talas om att man gör överväganden och att en utredning är begärd. Jag skulle vilja fråga: Kan inte jordbruksministern påskynda arbetet? Jag har med mig lagutskottets betänkande nr 3 från förra riksmötet. Man kan där läsa om skadeståndsansvar vid sprängningsarbeten. Det hänvisas till just 3 kap. i jordabalken. Jag läser från utskottsbetänkandet: ”Enligt 1 § skall var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen. I 3 § föreskrivs att den som ämnar utföra grävning eller liknande arbete på sin mark skall vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark.” Han skall vidare ersätta skadan. Men detta sker tydligen inte automatiskt, snabbt och korrekt, vilket borde vara fallet. Trots att jag är glad över svaret blir jag skrämd av ordet ”överväganden” i det sammanhang som det används. Om riksdagen t.o.m. har krävt en utredning, borde denna ha varit tillsatt vid det här laget. Det är mycket dunkelt vad som menas med jordabalkens ord om ”skälig hänsyn till omgivningen”. De människor som berörs i detta sammanhang är ofta mycket sårbara. I det område som jag besökte fanns många som hade bott där länge. De hade en gång haft en mycket fin miljö och hade nu drabbats genom den omflyttning som skett. Dessutom kände de sig ledsna och bittra över att det var så svårt att få rättelse.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om jag är beredd att ge utbildningsbidrag även till elever som deltar i yrkesinriktade kurser inom folkhögskolan. Som ett led i strävandena att begränsa ungdomsarbetslösheten har regeringen givit skolmyndigheterna möjlighet att inom gymnasieskolan anordna yrkesinriktade kurser på högst tio veckor. De skall följa av skolöverstyrelsen godkända läroplaner. De elever som deltar i kurserna kan få utbildningsbidrag enligt samma bestämmelser som för AMU-kurser. Den ram som kommunerna har för denna verksamhet är för budgetåret 1977/78 1 700 årselevplatser, vilket motsvarar minst 6 800 elever. Gläd jande nog har både kommunerna och de arbetslösa ungdomarna funnit — Nr 39 att dessa kurser har stort värde. Fredagen den Folkhögskolorna och den undervisningsform de erbjuder är enligt min 2 december 1977 mening ett mycket värdefullt inslag i det samlade utbildningsväsendet. = Inom arbetsmarknadsutbildningen utnyttjas också folkhögskolorna i hög — Om statsbidrag till grad. I oktober i år gick närmare 3 000 elever i arbetsmarknadsutbildning = viss yrkesinriktad på folkhögskolor. Jag ser inget hinder för att denna volym utökas om = utbildning inom folkhögskolorna kan erbjuda lämpliga kurser. folkhögskolan När det gäller de tioveckorskurser som Gunnar Olssons fråga i första hand gäller så skall dessa, som jag tidigare sagt, vara yrkesinriktade. De är också bundna till av skolöverstyrelsen fastställda läroplaner. Folkhögskolorna arbetar normalt inte med centralt fastställda läroplaner. Det är till viss del denna frihet som ger folkhögskolorna deras speciella karaktär. Efter vad jag erfarit överväger skolöverstyrelsen att begära en utvidgning av ramen för de s.k. kortkurserna, eftersom utnyttjandet av platserna är mycket stort. Om en utvidgning blir aktuell bör denna ske inom gymnasieskolan eller på AMU-center. Skulle det vara så att deras kapacitet inte räcker till kan det bli aktuellt att pröva en förläggning av kurserna också till andra skolor.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
Det är för mig litet förvånande, med tanke på det intresse Per Ahlmark i andra sammanhang visat i kampen mot ungdomsarbetslösheten, att han inte i dag är beredd att gå med på den åtgärd som jag frågat om. Tanken har ju egentligen tagits upp av skolöverstyrelsen. En tioveckorskurs ger visserligen ingen fullständig yrkesutbildning, men den kan ändå ge en viss yrkesvägledning, som kanske kan leda till att många sedan fortsätter inom den reguljära utbildningen. Vi är också överens om att ungdomsarbetslösheten, som jag vid ett par tidigare tillfällen under hösten haft anledning att diskutera med statsrådet, måste angripas med utbildning. Vi måste alla göra vårt yttersta för att anordna utbildning för de berörda ungdomarna. De många arbetslösa utgör i dag en klar riskgrupp. Mot bakgrund av att nära hälften av alla arbetslösa är under 25 år och att dessa i de flesta fall inte har någon utbildning utöver grundskolan förstår vi att mycket återstår att göra. Folkhögskolan är nu beredd att gå in i kampen för att söka lösa frågan om ungdomsarbetslösheten. Vid en nyligen hållen konferens i Molkom i Värmland framkom också att det fanns ett väldigt stort intresse från folkhögskolans sida för att kopplas in i denna kamp. Bara i mitt hemlän Värmland, där vi f.ö. är väl försedda med folkhögskolor, skulle man bad kunna tänka sig att anordna den här typen av kortare kurser i Arvika, Molkom, Kristinehamn, Stöllet och Årjäng. Landstingets utbildningsnämnd i Värmland har förklarat att den för sin del är beredd att undersöka möjligheterna att kombinera beredskapsarbete med kursverksamhet. I det sammanhanget skulle givetvis det bidrag jag efterlyste i min fråga väsentligt underlätta tillkomsten av sådana kurser. Med det läge vi har när det gäller ungdomsarbetslösheten finns det för dagen stor anledning att bredda denna kursverksamhet, och jag förstår inte varför man inte redan nu skulle kunna ge klartecken för folkhögskolorna att gå in i den här kampen, när de ändå själva förklarar sig ha ett intresse av att delta i den.

Herr talman! Det är alldeles sant att vi på alla sätt skall delta i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Gunnar Olsson har också rätt i att regeringen och arbetsmarknadsdepartementet genom en rad åtgärder har visat hur detta skall ske. Om vi nu ser på den fråga som Gunnar Olsson har ställt, kan vi konstatera av de rapporter som kommit in från länen att samtliga 1 700 årselevsplatser är inplanerade. 15 län har hos skolöverstyrelsen begärt att få ytterligare platser. Skolöverstyrelsen överväger just nu att göra en framställning om fler platser. Jag utgår från att regeringen kommer att se positivt på en framställning om vidgning av ramen för de s.k. kortkurserna. Nästa fråga som man då måste ta ställning till är: Klarar gymnasieskolorna en utvidgad verksamhet? Svaret på den frågan vet vi ännu inte. Men om det visar sig att gymnasieskolorna inte klarar att tillgodose den efterfrågan som finns på den här typen av kurser, då finns det enligt min mening en reell anledning att ta upp en diskussion om folkhögskolornas medverkan. Om man kopplar in folkhögskolorna uppstår emellertid en rad problem. De är av tradition fria från bindningar av centralt fastställda läroplaner, och det är en frihet som vi bör värna om. Jag utgår ifrån att Gunnar Olsson här gör samma värdering som jag. Men redan i dag kan folkhögskolorna utnyttjas i samband med kortkurserna. Kommuner som inte har egna lokaler kan hyra sådana, och att då utnyttja eventuellt ledig kapacitet just hos folkhögskolorna tycker jag i vissa lägen kan vara en utmärkt lösning.
Herr talman! Det sista statsrådet sade tycker jag talar för att han har ett intresse av att se på den här frågan ytterligare. De kortkurser vi nu diskuterar skulle som jag ser det på intet sätt strida mot folkhögskolornas kursplaner. Tvärtom är det ju så att utvecklingen inom folkhögskolan nu mer och mer går mot ett större utbud av kortare kurser. Jag tycker därför inte att man skall avvisa den här tanken redan nu. Tanken är - Nr 39 som jag sade initierad av SÖ, och jag tror att det skulle vara välbetänkt Fredagen den av Per Ahlmark att ta kontakt med exempelvis inspektör Bo Göthberg 2 december 1977 i skolöverstyrelsen, som pläderade varmt för detta just i samband med den konferens i Värmland som jag åberopade. Om åtgärder för att Folkhögskolorna vill medverka i kampen mot ungdomsarbetslösheten, = förhindra skador av och då tycker jag att statsmakterna också bör ställa upp för dem. Att = farliga lösningsme det finns ett behov av dessa kurser tror jag vi är fullt eniga om.

Herr talman!

I arbetsmiljölagen slås fast att såväl arbetsgivare som producenter och importörer är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetarskyddsstyrelsen får möjlighet att föreskriva att ett visst ämne endast får användas efter godkännande eller att särskilda villkor skall gälla för användningen. Om det är av särskild betydelse från skyddssynpunkt kommer ett förbud att kunna tillgripas. Arbetsgivare som bryter mot dessa föreskrifter skall kunna dömas till direkt straff. I interpellationen uttalar sig Lars-Ove Hagberg för en förhandsprövning som innebär att inget ämne får släppas ut innan man har konstaterat att det är oskadligt för liv och hälsa. Denna målsättning är orealistisk. Nästan alla ämnen kan ge skadeverkningar under vissa förhållanden. Det är inte möjligt att generellt förbjuda alla ämnen som kan ge skadliga verkningar om de hanteras på ett olämpligt sätt. Man måste i stället söka få bort de risker som kan uppstå vid användningen av sådana ämnen. Målet är att ersätta farliga ämnen med sådana som är ofarliga. Enligt min mening ger den nya arbetsmiljölagen tillsammans med arbetarskyddsverkets ansvar för tillsynen den rättsliga grund som behövs 29 för en betryggande kontroll av farliga ämnen i arbetslivet. Ett enigt socialutskott delade denna uppfattning vid behandlingen av förslaget till arbetsmiljölag. Utskottets uppfattning godkändes av riksdagen nyligen. Lars-Ove Hagberg tar också upp frågan om produktkontrollnämndens resurser. En översyn av produktkontrollorganisationen skall nu göras. I samband med behandlingen av arbetsmiljölagen uttalade socialutskottet, efter att ha inhämtat yttrande av jordbruksutskottet, att starka skäl talar för en översyn av den statliga produktkontrollorganisationen. Översynen borde syfta till en planmässig resursuppbyggnad som möjliggör effektivast möjliga kontroll av hälsooch miljöfarliga ämnen. Utskottet fann det naturligt att produktkontrollnämnden ges en mer självständig ställning. Systemet med gränsvärden är ett oumbärligt hjälpmedel för att komma till rätta med bl.a. de kemiska riskerna i arbetet. Möjligheterna att förebygga risker genom gränsvärden styrs givetvis av de kunskaper som forskningen ger oss. Därför är forskningen på detta område mycket angelägen. Arbetet med gränsvärden är en viktig del av arbetarskyddsstyrelsens verksamhet. Riktlinjer för verksamheten finns i propositionen om arbetsmiljölag. Hädanefter avser arbetarsstyrelsen att ge ut en reviderad gränsvärdeslista vartannat år. Omarbetningen av gällande lista med hygieniska gränsvärden slutförs denna månad. Listan, som beräknas komma ut kring årsskiftet, upptar sammanlagt ca 200 ämnen, varav ca 60 nya. Ett antal gränsvärden sänks. I fråga om tekniska lösningsmedel kan jag nämna att den nya listan kommer att omfatta ca 60 ämnen mot 41 i den nuvarande. För att sprida bättre kännedom om den nya gränsvärdeslistan utarbetar arbetarskyddsstyrelsen nu en lättillgänglig s.k. popanvisning över de ämnen som ingår i listan, deras egenskaper, var och hur de används, skyddsföreskrifter m.m. Jag är övertygad om att den kommer att vara till mycket stor nytta för skyddsombud och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med kemiska ämnen. Med tanke på farorna med lösningsmedel kommer arbetarskyddsstyrelsen skyndsamt att ta fram en kortfattad övergripande föreskrift för lösningsmedel som redovisar nödvändiga skyddsåtgärder. En stor del av farorna sammanhänger nämligen med att risker underskattas och enkla skyddsåtgärder åsidosätts. Föreskriften beräknas vara färdig i början av nästa år.

Herr talman! ”Den svenska arbetaren på väg att utrotas?” frågade förbundstidningen Metallarbetaren i nr 38, när Metallindustriarbetareförbundets enkätundersökning om lösningsmedel redovisades. Man kan vara böjd för att svara ja på den frågeställningen. Skall arbetsmiljöavslöjanden som blottlägger det ena akuta faromomentet efter det andra fortsätta som tidigare, föreligger en mycket stor risk för att vi går mot värre och värre avslöjanden om arbetsmiljöfaror. Det svar som Per Ahlmark ger mig på frågeställningarna ger inte belägg Nr 39 för några nya impulser till krafttag, men vi anser att det är krafttag Fredagen den som behövs just nu. Trots att arbetarskyddet fått ökade resurser står 2 december 1977 dessa resurser och deras inriktning inte i rimligt förhållande till den oer= I hört snabba förändring som sker på arbetsplatserna med allt större ar — Om åtgärder för att betsmiljörisker. Det är med tanke på detta förhållande som resurserna = förhindra skador av och inriktningen rätteligen borde diskuteras. Det hjälper föga om regering = farliga lösningsmeoch myndigheter radar upp ökade siffror för resurser; de måste ställas = del i relation till de problem som finns. Resultatet av Metalls enkät om lösningsmedel är ju egentligen ingen större överraskning. Men likafullt slår det mycket hårt, när arbetarnas erfarenheter blir sammanställda på det här sättet. Det är häpnadsväckande att en allt större del av arbetsmiljövarningarna inte kommer från berörda myndigheter som skall ha hand om och övervaka arbetsmiljön, eller från företagarna — arbetsköparna. Det är i stället fristående forskare, fackliga undersökningar och läkare som står för larmen i dag. Detta visar hur bristfälligt arbetsplatserna och deras faror är kartlagda —- vilka produkter som är farliga och effekterna på lång sikt. Naturligtvis måste man ställa mycket hårda krav på myndigheterna i fråga om kartläggning och samtidigt åtgärder. Men de erfarenheter man kan få av det här läget — och som borde ge fackföreningsrörelsens ledning en tankeställare — gäller fackföreningens roll. Det är ju en part på arbetsmarknaden som verkligen har slagit larm och ställt krav, och vi vet att det fortfarande återstår mycket. En slutsats borde bli att det behövs ökad partsundersökning och forskning. Metalls enkät om lösningsmedel visar inte bara på några enstaka företeelser utan på ett brett fält av risker och orsakade skador. Av rapporten framgår att de flesta lösningsmedel ger akuta verkningar som irritation i ögon, näsa och hals. Huvudvärk, yrsel och illamående räknas till de vanligaste av de akuta effekter som uppstår hos den som utsätts för lösningsmedel. En stor del av de vanligaste lösningsmedlen ger upphov till berusning och omtöckning. Lösningsmedlen kan också ge upphov till kroniska förgiftningar, kronisk yrsel och balansrubbningar. Lösningsmedlen orsakar olika slag av psykiska symptom med trötthet, sömnlöshet, minnesförlust och rubbning av den psykiska balansen i dess helhet. Det förekommer akuta lösningsmedelsförgiftningar på arbetsplatserna, och hudbesvär av kemikalier är mycket vanliga. Samband redovisas mellan magbesvär och lösningsmedel. Enkäten visar på förekomsten av halsbesvär, andningsbesvär och ögonsjukdomar i samband med användning av lösningsmedel. Sambandet mellan cancersjukdomar och lösningsmedel redovisas också. Enkäten från Metall om lösningsmedel ställer frågan: Hur kan en sådan arbetsmiljö över huvud taget få komma till stånd? Hur har det blivit så här? Det svar som jag finner är att vi har en ekonomisk struktur som har enskilt profitintresse som riktmärke. De arbetandes liv och hälsa underordnas kapitalets hänsynslösa rovjakt efter profit. Därför upprepas 31 historien om och om igen med ingrepp mot farliga arbetsmiljöer först efter det att något allvarligt inträffat. Ständigt tvingas arbetarna agera försökskaniner för nya preparat som kan förbilliga och effektivisera produktionen och höja vinsten. Varje år tillförs våra arbetsplatser hundratals nya ämnen, vilkas verkningar vi inte känner till. Bristande varudeklaration — om sådan ens förekommer — utländsk text, fantasinamn är något av det som i fråga om eventuella skadeverkningar i dag tillåts. Jag skulle vilja efterhöra arbetsmarknadsministerns inställning till det som jag benämner profitintresse och som av arbetsmarknadsministern och den övriga regeringen brukar kallas lönsamhet, som skall omhuldas i olika lägen. Hur ser arbetsmarknadsministern på problemet med kravet på lönsamhet — alltså att öka profiten — och möjligheten att avlägsna riskerna med lösningsmedel? Är lagstiftningen så effektiv att den ser till att det blir en riskfri arbetsmiljö innan den ser till lönsamheten? Jag ställer frågan därför att arbetsmarknadsministern så klart i sitt svar sätter tillit till lagstiftningen, samtidigt som han i svaret försöker göra gällande att man skall kunna lösa problemet med nu till buds stående medel. Arbetsmarknadsministerns svar på mina tre frågeställningar ger anledning till tre korta kommentarer. Frågan om den: omvända bevisföringen, dvs. att ett ämne skall förhandsgranskas och bevisas vara ofarligt innan det tas i bruk, har fått svaret att denna målsättning är orealistisk. Ett generellt förbud är inte möjligt. Det är riskerna vid hanteringen som skall avhjälpas. ”Målet är att ersätta farliga ämnen med sådana som är ofarliga”, sägs det. Det föranleder en ny frågeställning. För att kunna ta bort hanteringsriskerna måste man även ha en förhandsgranskning av ämnets farlighet - man måste alltså känna till den. Eller är det så, vilket jag tycker att svaret lämnar öppet, att Per Ahlmark menar att det skall vara som det är f. n.: arbetarna är försökskaniner, och resultatet av det försöket skall sedan föranleda borttagandet av riskerna vid hanteringen? Detta är en kärnfråga. För min del anser jag att den nuvarande situationen är helt orealistisk. Det är ju förhandsgranskningen som måste vara avgörande i framtiden. Arbetsmarknadsministern konstaterar ju att nästan alla ämnen kan ge skadeverkningar under vissa förhållanden. Då måste det, som jag ser det, vara ytterst viktigt med ett generellt förbud och sedan bestämda, klara anvisningar för hur ett ämne skall användas och hanteras. Principen om den omvända bevisföringen är nyckeln till om åtgärderna skall bli framgångsrika eller inte. Anser inte arbetsmarknadsministern att förhandsgranskningen eller den omvända bevisföringen skall vara utgångspunkten även när det gäller att ta bort riskerna vid användandet av ett farligt ämne? I svaret framhålls att arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens ansvar är en bra grund för en betryggande kontroll av de farliga ämnena. Oavsett detta återstår frågan: Om man inte har någon förhandsgranskning kommer kontrollen att få ske med människor som försökskaniner. Det — Nr 39 är gott och väl att produktkontrollnämnden gör en översyn, men även Fredagen den denna översyn måste utgå ifrån den omvända bevisföringen, där pro 2 december 1977 duktkontrollnämnden har att kontrollera de vetenskapliga bevisen för — — en produkts ofarlighet och även skall kunna göra stickprov. Om åtgärder för att Den andra frågan gällde gränsvärdena. Metalls undersökning visar med = förhindra skador av all tydlighet att det behövs kraftiga gränsvärdessänkningar. Per Ahlmark farliga lösningsmeredovisar grunderna för hur gränsvärdena skall sättas. Enligt vad jag del kan utläsa av svaret är det kunskaper och forskning som skall vara vägledande när man bestämmer gränsvärdena. Men hittills har ju bristen på kunskaper fått bestämma. Därmed har också alltför höga gränsvärden tillåtits. Här inställer sig en ny fråga: Hur skall vi sätta gränsvärdet i förhållande till misstanken om farlighet? Arbetsmarknadsministern omtalar att den nya gränsvärdeslistan skall utökas med flera ämnen och att ett antal gränsvärden kommer att sänkas. Inkluderar denna sänkning den s.k. misstanken, eller är gränsvärdena satta efter strikta kunskaper och forskningsresultat? I det senare fallet kan vi i dagens läge kallt räkna med att värdena är för höga, eftersom forskning och kunskaper ligger åtskilliga steg efter den verkliga utvecklingen av arbetsmiljöfarorna. Det borde i stället vara så, att gränsvärdena sätts med stor säkerhetsmarginal. Till sist en fråga om de övergripande föreskrifter om lösningsmedel som skall komma ut. Skulle dessa övergripande föreskrifter ha kommit ut om inte Metall hade redovisat sin lösningsmedelsenkät? Dessa övergripande föreskrifter kan, vad jag kan se, knappast uppfylla behovet av sådana katastrofanvisningar som Metall efterlyst. Eller som Metallarbetaren skriver: ”Lösningsmedelsenkäten visar att det inte finns tid att vänta på forskningsresultat innan man börjar plocka bort en del kemiska produkter och börjar städa upp i arbetsmiljön. De tusentals människor som redan har skadats av lösningsmedel har inte tid att vänta.” Mig förefaller det som om Metalls enkät om lösningsmedel i varje fall inte har lett till några krafttag. Faran med lösningsmedel aktualiserades ytterligare i går när man på läkarnas riksstämma egentligen helt och hållet styrkte riktigheten av de resultat som framkommit i Metallundersökningen. När kan vi förvänta oss att arbetare skall slippa utsättas för farorna från lösningsmedel?

Herr talman! Vi hade en sådan här debatt för ett par veckor sedan, då riksdagen under enighet —- med undantag för kommunisterna — godtog den nya arbetsmiljölagen. Den kommer på ett utomordentligt radikalt sätt att skjuta fram positionerna och steg för steg göra svenska arbetsplatser mindre farliga, motverka stress, isolering, risker i arbetet och annat sådant. Hela det här talet om att arbetarna är ”försökskaniner” och att i stort sett ingenting görs bemöttes i diskussionen utomordentligt 33 effektivt just mot Lars-Ove Hagberg, inte minst från socialdemokratiskt håll. Jag har ingen anledning att upprepa vad som där sades från företrädare för flera partier i socialutskottet. Lars-Ove Hagberg tar nu upp frågan om den omvända bevisbördan. Han menar att ett ämne skall bevisas vara ofarligt innan det får användas i arbetslivet. Den tanken kan verka bestickande, men den är bara ett led i det hela. Det andra ledet är att en obligatorisk förhandsprövning av alla kemiska ämnen i så fall måste ske. Någon måste ju granska bevisen och fatta beslut om ett ämne kan godtas, eftersom praktiskt taget alla kemiska ämnen kan ge skadeverkningar ifall de hanteras på ett olämpligt sätt. Och kemiska ämnen används i nästan all verksamhet. På arbetsplatserna hanteras ett mycket stort antal kemiska produkter. Dessutom alstras kemiska ämnen som biprodukter vid olika slag av arbetsprocesser. Nya och ändrade produkter kommer ständigt till, och nya arbetsprocesser och arbetsmetoder utvecklas. En generell förhandsprövning måste därför förutsätta att i den officiella prövningen ingår att ta ställning till verkningarna på alla tänkbara användningsområden och med alla tänkbara användningssätt. Dessutom är verkningarna beroende av vilka andra ämnen som samtidigt används och vilka miljöfaktorer som i övrigt finns. Ett beslut om obligatorisk förhandsprövning på det viset skulle innebära helt enorma resurser hos den prövande myndigheten, och en sådan prövning skulle inte kunna fungera praktiskt. Den rätta vägen för att hjälpa människor på de svenska arbetsplatserna är alltså att ta bort riskerna vid hanteringen av olika typer av ämnen — inkl. de kemiska ämnena — genom att kapsla in farliga industriprocesser, genom att ha god ventilation, genom gränsvärden, ibland genom förbud och på andra sätt. Målsättningen skall givetvis vara att ersätta farliga ämnen med ofarliga. Systemet med gränsvärden har en mycket stor betydelse. Den nya lagens föreskrifter tillsammans med arbetarskyddsstyrelsens tillsynsansvar är enligt min mening den rättsliga grund som behövs för kontroll av farliga ämnen i arbetslivet. De fyra stora partierna i riksdagen har ställt sig bakom den principen, bakom den lagen och dess förarbeten. Sedan till Lars-Ove Hagbergs uttalande att profitintresset skulle vara den stora boven i dramat. Om man lät företagen verka helt fritt är jag övertygad om att vi skulle ha mycket mer farliga arbetsplatser än vi har i dag. Det är därför vi inte låter dem verka fritt. Det är därför vi har en arbetarskyddsstyrelse och en yrkesinspektion, och det är därför vi har gett skyddsombuden ett betydande inflytande. Det är därför vi sätter gränsvärden. Och det är därför vi nu genomför en ny arbetsmiljölag, som på ett genomgripande sätt kommer att förändra möjligheterna för framtiden. Det gör vi just därför att vi säger att profitintressena inte är tillräckliga för att skapa goda arbetsplatser; profitintressena kan motverka tanken på goda arbetsmiljöer. Vi måste alltså se till att få till stånd andra skyddsanordningar i form av lagar och bestämmelser och annat sådant. Det är delvis för att motverka ”profitintressena”, för att citera Nr 39 Lars-Ove Hagberg, som Mi har skapat hela denna lagstiftning; Fredagen den Låt oss då se på några länder med olika ekonomiska system, för det 2 december 1977 är ju det som Lars-Ove Hagberg är ute efter! När man skall undersöka farliga ämnen i luften undersöker man i Sovjetunionen arbetszonen. I — Om åtgärder för att den sovjetiska listan avser man med arbetszon luften mitt i lokalen på förhindra skador av två meters höjd. I den svenska listan avser man däremot inandnings = farliga lösningsmeluften. del Sådana omständigheter gör det svårt att jämföra olika länders gränsvärden. Men det finns ingen erfarenhet som tyder på att ett ekonomiskt system av det slag som Lars-Ove Hagberg sympatiserar med skulle ha i någon mening mera radikala gränsvärden än vi har. Tvärtom har vi för en rad olika ämnen i Sverige sänkt gränsvärdena mer än man gjort på andra håll i världen för att minska riskerna. Lars-Ove Hagberg fortsatte den allmänna agitationen att den fackliga rörelsen inte har någonting att säga till om. Man måste ge arbetarna makt mot den makt som i dag bestämmer, alltså arbetsköparna, sade han i den förra debatten. Arbetarna är bara försökskaniner, var hans formulering i dag. Detta kan inte betyda något annat än att Lars-Ove Hagberg betraktar de fackliga organisationerna här i landet som några tandlösa företeelser helt i händerna på arbetsgivarna. Lars-Ove Hagberg är uppenbarligen inte medveten om att de fackliga organisationerna, såväl av egen kraft som med lagstiftningens hjälp, ständigt flyttat sina positioner framåt när det gäller arbetsmiljön. Det betyder åtskilligt just i fråga om arbetarskyddet. Skyddsombudens befogenheter har förstärkts i viktiga avseenden. Jag tror att vi här ligger utomordentligt väl framme, internationellt sett. De fackliga organisationerna är också med och styr yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen. De fackliga organisationerna är med när föreskrifter skall fastställas och hygieniska gränsvärden bestämmas. Jag är helt övertygad om att de fackliga organisationerna på ett utomordentligt sätt tar sina medlemmars intressen till vara. Hur kan man då säga att det bara är arbetsköparna som bestämmer och att arbetarna är försökskaniner? Jag tror dessutom att Hagberg använde en formulering som var ett slags reprimand till den fackliga ledningen. Vår arbetsmiljöpolitik bygger på att den fackliga rörelsen tar ett ansvar, och all erfarenhet visar att den verkligen gör det. Lars-Ove Hagberg har många gånger sagt att den nya arbetsmiljölagen ingenting betyder. Han kallade den förra gången för ”en vacker förpackning som döljer tomhet”. Den bedömningen ligger bakom hela hans anförande i dag också: Arbetsmiljölagen spelar inte så stor roll — det är ändå arbetsköparna och ytterst profiten som bestämmer. I arbetsmiljölagen, som riksdagen beslutat om under stor enighet, slås det fast att arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar fysiskt och psykiskt. Det sägs uttryckligen ifrån att arbetsmiljön 35 skall vara tillfredsställande med hänsyn till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Den nya lagens allmänt hållna föreskrifter om hur arbetsmiljön skall vara skall sedan ligga till grund för arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Styrelsen får mycket långt gående befogenheter att utfärda sådana föreskrifter. Jag visade i interpellationssvaret vad man nu jobbar med och vad man inom några veckor kommer med i fråga om gränsvärden och sådant. Arbetsgivare som bryter mot utfärdade föreskrifter skall kunna ådömas straff. Är detta ”en vacker förpackning som döljer tomhet”, Lars-Ove Hagberg? Hur kan man beskriva en lag som rymmer allt detta som tomhet? Yrkesinspektionens möjligheter och befogenheter att i tillsyningsarbetet ute på fältet genomdriva föreskrifternas efterlevnad är stora. Tillsammans med skyddsombudens befogenheter att ingripa i farofyllda situationer har man därmed på många arbetsplatser — det är ofta omvittnat — en god grund att stå på. Hur kan man säga att detta är ”en vacker förpackning som döljer tomhet”? I stället är det så att tusentals människor på våra arbetsplatser landet runt är engagerade för att göra de arbetsplatserna mindre farliga. Det är alltså min allmänna hållning till Lars-Ove Hagbergs allmänna inlägg. Den nya lagen flyttar fram positionerna, den kommer att göra de svenska arbetsplatserna mindre farliga. Med de föreskrifter som kommer att utfärdas — gränsvärden och annat sådant - kommer vi att nå betydligt längre än vi hittills har gjort. Det är rent prat att säga att vi ingenting gör och att det är profitintressen som får styra den utveckling som leder till vilket slag av arbetsmiljö som vi skall ha här i Sverige.

Herr talman! När arbetsmarknadsministern inledde debatten om arbetmiljön beskrev han förhållandena på arbetsplatserna som mycket allvarliga. Jag sade också i mitt inlägg tidigare att vi får bedöma åtgärderna i förhållande till den verklighet som finns. I det perspektivet får också lagstiftningen bedömas. Den är en ramlagstiftning. Den innehåller mycket fina målsättningar, men de konkreta åtgärderna skall vidtas genom samarbete i olika former. Det är det som jag bedömer som tomheten. När konkreta krav ställs på att så här skall det se ut, då hänskjuts de till arbetarskyddsstyrelsen för bedömning. I sitt inlägg i dag avslöjar Per Ahlmark också att arbetarna skall vara försökskaniner. Det gällde inte att göra arbetsplatserna ofarliga utan mindre farliga. Jag tror att arbetarna vill ha ofarliga arbetsplatser och inte mindre farliga. Är det arbetsmiljölagens målsättning att bara skapa mindre farliga arbetsplatser? När vill arbetsmarknadsministern ersätta de farliga ämnena med ofarliga? Är det om ett år? Eller är det om fem eller tio eller femton år? Vilket tidsperspektiv jobbar man med och vilka konkreta direktiv finns det? Lösningsmedelskatastrofen t.ex. har väl inte kommit av sig själv? Den har kommit just för att de som styr produktionen använder dessa ämnen för att skapa sig vinster. Så säger man då att produktionen skall inkludera lönsamhet. Det är här frågan ställs på sin spets. Hur skall avvägningen göras? Det kan inte arbetsmarknadsministern svara på, efter vad jag kan förstå. Arbetet skall bli mindre farligt, man skall ta bort de allra värsta delarna. De långsiktiga farorna skjuts återigen i bakgrunden. När skall man komma till rätta med dem? Här tycker jag att min fråga om en obligatorisk förhandsgranskning, den omvända bevisföringen, visar på kärnpunkten. Hur skall man på arbetsplatserna kunna vidta åtgärder i konkreta fall om man inte känner till farorna, om det inte finns en omvänd bevisföring i fråga om vilka faror dessa lösningsmedel innebär? Man kanske inte kommer åt alla kombinationseffekter, men en hel del kan man ändå göra om den som tillverkar eller importerar produkten måste lägga fram vetenskapliga bevis för vilka ämnen som ingår i den. Det sker inte i dag. Därför kommer ämnena in på arbetsplatserna i en omfattning som gör att arbetarna blir försökskaniner. Det är verkligheten i dag. Varför kan man inte införa en obligatorisk förhandsgranskning och tillämpa omvänd bevisföring, så att man slipper vara så okunnig om ämnenas förekomst på arbetsplatserna? Det finns massor med ämnen i dag som man inte vet ett dugg om. Det slås upp som stora sensationer när de upptäcks. Jag har aldrig sagt att de fackliga organisationerna är tandlösa. De fackliga organisationerna består f. ö. inte bara av centralorganisationerna, utan man har runt om i landet lokala organisationer som varje dag kämpar febrilt. Men frågan är vad de kämpar mot. De kämpar mot dem som äger företagen och bestämmer produktionens omfattning och inriktning samt beslutar om företagen skall läggas ned eller inte. Det är under dessa förhållanden som kampen i dag förs, och arbetsmiljölagen ger inte löntagarna något större stöd för att göra den kampen framgångsrik. De fackliga organisationerna är för den skull inte tandlösa. De gör allt vad som står i deras makt. Vad jag har velat påvisa är att det positiva som har skett på arbetsmiljöområdet har kommit till efter påtryckningar från de fackliga organisationerna. Ta t.ex. Metalls undersökning. Det positiva i dag är att de fackliga organisationerna påvisar riskerna. Det är här inte statsmakterna som har gått i spetsen. Men vilka ytterligare möjligheter har de fackliga organisationerna att driva igenom sina krav? Som jag ser det är arbetsmiljölagen på den här punkten ganska tom. De fackliga organisationerna måste genom lagstiftningen få en större makt. Den heroiska kamp som förs kan slås i spillror och bli effektlös på grund av att lagen inte ger de fackliga organisationerna ett tillräckligt stöd. Framgångarna i arbetsmiljöarbetet kan, som jag tidigare sagt, de fackliga organisationerna och arbetarna tillskriva sig. Jag tror inte att arbetsmarknadsministern och hans parti har gett något nämnvärt stöd i den kampen och kan tillskriva sig dessa framgångar. Jag frågade redan i debatten om den nya arbetsmiljölagen: Vad händer med arbetarskyddsstyrelsens anvisningar? Vi har erfarenhet av asbestoch epoxianvisningarna samt av gränsvärdeslistan. Vilka är det som åstadkommit detta? Vad jag förstår är det riktigt som de fackliga organisationerna säger att företagen, alltså arbetsköparna, har förhindrat att dessa anvisningar har kommit fram snabbt och blivit slagkraftiga. Den kritiken kommer av och till från de fackliga organisationerna — om den inte kommer från centralorganisationerna, så kommer den från de lokala organisationerna. En helt avgörande fråga för framtiden är vilka anvisningar arbetarskyddstyrelsen kommer att utfärda och vad den i övrigt kommer att göra. Detta måste vara kärnpunkten. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern: Kommer arbetarskyddsstyrelsen att helt bortse från arbetsköparnas värderingar när det gäller lönsamhet och enbart ta hänsyn till kravet på en riskfri arbetsmiljö, t.ex. när man utfärdar anvisningar för asbest och epoxi samt upprättar gränsvärdeslistor? Eller kommer man också att ta andra hänsyn? Kan inte arbetsmarknadsministern ge ett klart svar på den frågan, framstår arbetsmiljölagen i all sin tomhet.

Herr talman! Jag har besvarat de frågor som ställdes i interpellationen av Lars-Ove Hagberg. Min allmänna bedömning av faror på olika typer av arbetsplatser gav jag uttryck för i mitt anförande här i riksdagen för två veckor sedan då vi antog den nya arbetsmiljölagen. Jag visade där på en rad risker och faror för människors liv och hälsa som finns på svenska arbetsplatser. Jag visade också hur viktigt det är att vi genom en radikalt förbättrad arbetsmiljölag och förbättrade anvisningar kommer till rätta med dessa faror. Det är själva utgångspunkten att man är oroad för flera av de risker som i debatten har påtalats av arbetarskyddsstyrelsen, skyddsombuden, fristående forskare, fackliga organisationer och andra. Men det betyder inte att man kan lova att på en gång göra samtliga arbetsplatser i landet helt ofarliga i alla arbetssituationer. Det innebär att vi arbetar i riktning mot helt ofarliga arbetsplatser så snabbt och så praktiskt som det över huvud taget är möjligt. Det är totalt poänglöst att försöka måla upp något slags motsättning mellan det jag har sagt i dag och det jag sade förra gången. Tvärtom — vad jag har sagt i dag innebär en precisering på t.ex. gränsvärdessidan av vad vi skall göra för att komma till rätta med arbetsplatser som i dag är farliga. Lars-Ove Hagberg har spritt en massa missuppfattningar. ”Inga pengar beviljas till arbetsmiljöförbättringar”, tror jag att han sade för några dagar sedan. 1975 tillkom arbetsmiljögarantilånen som är avsedda att underlätta finansieringen av akuta arbetsmiljöåtgärder i mindre och medelstora företag som saknar arbetsmiljöfonder. Under de första 13 månaderna som lånen fanns användes 55 milj.kr.

Fram till den 31 oktober i = del år hade sammanlagt 1 700 milj.kr. tagits i anspråk ur arbetsmiljöfonderna. Det är klart att Lars-Ove Hagberg fortfarande kan stå och säga att det bara är profiten som styr m.m., men fakta talar ju ett helt annat språk. När det gäller forskning är det viktigt att den bedrivs på flera håll. Arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska avdelning har under 1970-talet gjort insatser som rönt stor internationell uppmärksamhet. Fackliga organisationer har kompletterat med mycket värdefulla undersökningar. Fristående forskare vid universiteten har också gjort det. Skyddsombud har slagit larm. Här finns ett samarbete som är utomordentligt värdefullt för arbetslivets förändring i Sverige. Men det är klart att Lars-Ove Hagberg inte vill ha samarbete — han vill ha konfrontation, han vill ha klasskamp. Därför tycker han att det bara är strunt med samarbete, t.ex. mellan arbetarskyddsstyrelsen, fackliga organisationer, arbetsgivare och myndigheter. Det tycker han inte om, och därför är han emot alltsammans och därför säger han att den forskning som bedrivs inte spelar någon roll. Översynen av gränsvärdeslistan är oerhört viktig. Den skall ske fortlöpande. Som jag sade i interpellationssvaret avser arbetarskyddsstyrelsen att hädanefter ge ut en reviderad lista vartannat år. Detta arbete kommer att ske i tre steg. Det första gäller prioriteringen av önskvärda tillägg eller omprövningar i den befintliga gränsvärdeslistan. Det andra avser dokumentationsarbete som underlag för ändringar. Det tredje omfattar slutbehandling av förslag till en ny lista. I samtliga tre steg kommer ett nära samarbete att ske med bl.a. arbetsmarknadens parter. Kriterierna för gränsvärdena skall enligt min uppfattning vara stränga, bl.a. med hänsyn till att människor är olika känsliga för kemiska ämnen. Alla möjligheter att hindra att människor som är särskilt känsliga utsätts för inverkan, vilken för dem kan innebära speciella risker, bör tas till vara. Jag vill också, liksom jag har gjort i propositionen till arbetsmiljölagen, betona att gränsvärdena är minimikrav. Det finns alltså möjligheter för de anställda och för tillsynsmyndigheter att med stöd av den nya lagstiftningen kräva förbättringar som innebär att värden under fastställt gränsvärde skall uppnås. Jag återkommer till Lars-Ove Hagbergs allmänna inställning. Vad den här lagen än skulle ha innehållit, vad man än kommer fram till för gränsvärden och hur effektivt man än kommer att bekämpa riskerna ute i arbetslivet, så kommer Lars-Ove Hagberg att säga att det bara är ”tom 39 het”, därför att han inte tycker om samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och statliga myndigheter. Har man den ideologiska inriktningen är det fullt logiskt att avvisa alltsammans som alla andra partier står bakom. Men man kommer ju till slut fram till det praktiska. ”En vacker förpackning som döljer tomhet” är Lars-Ove Hagbergs beskrivning av allt som har gjorts på arbetsmiljöområdet. Jag ställde en fråga till Lars-Ove Hagberg: Är det tomhet, det här med de nya föreskrifterna, straffsanktionerna mot dem som inte följer föreskrifterna, och yrkesinspektionens möjligheter? Det blev inget svar. Arbetarskyddsverkets personal och utrustning har förstärkts mycket kraftigt under senare år. Verket är nu dubbelt så stort som i början av 1970-talet — en snabb expansion alltså. Det gör vi just därför att vi vill bekämpa farorna på svenska arbetsplatser. Är det ”en vacker förpackning som döljer tomhet”? Jag undrar vad Lars-Ove Hagberg egentligen har för uppfattning om hela det omfattande arbetsmiljöarbete som bedrivs på alla möjliga plan. Tror ni inom vpk att arbetsgivarna har hela makten när det gäller att utforma arbetsmiljön — trots lagar, bestämmelser och de fackliga organisationernas och skyddsombudens inflytande? Om ni påstår att det bara är profiten som driver den här verksamheten och att det bara är arbetsgivarna som bestämmer, så är det att grovt underskatta den svenska fackföreningsrörelsens styrka. Och det tyder i så fall på en utomordentlig brist på kontakt med den svenska verkligheten.

Herr talman! Det är intressant med den stödjepunkt som arbetsmarknadsministern har tagit fasta på, nämligen de fackliga organisationerna. Det är inte så bra med samarbete ibland, men ibland duger det. Nu skall vi alltså sikta till helt ofarliga arbetsplatser, och under tiden skall de bli mindre farliga. Då har jag ställt frågan: Vilket tidsperspektiv har vi? Vilka insatser kan vi göra? Det är den helt avgörande frågan här. Arbetsmarknadsministern sade i sin första replik att det inte var tillräckligt med profitintressena och att den här lagen därför hade skrivits. Jag anser att det är profitintressena som skapar den här situationen men att lagen inte ger tillräckligt stöd åt de fackliga organisationerna. Jag säger det därför att man tagit fram citat från debatten när lagen antogs och menat att det inte blir några pengar till arbetsmiljöförbättringar. Det citatet var direkt kopplat till det nuvarande krisläget, och det är ganska intressant att studera vad som händer med arbetsmiljön just nu. I den kapitalistiska krisen avsätts inga pengar utöver det som är tvunget till arbetsmiljön. Man hotar med att lägga ned, permittera eller inskränka driften. Det finns inga pengar till förbättringar av arbetsmiljön. Man tränger alltså tillbaka den fackliga rörelsen i kraft av sitt ägande av produktionsmedlen. Det är arbetsköparna som bestämmer ramarna i dag på arbetsplatserna. Nr 39 Jag vill inte gå så långt som till att säga att det är de fackliga or Fredagen den ganisationernas fel att vi har lösningsmedel som hotar arbetarna på ar 2 december 1977 betsplatsen. Det är inte deras fel att de finns där. Men att de fackliga organisationerna skulle vara ansvariga för detta måste ju bli konsekvensen — Om åtgärder för att av arbetsmarknadsministerns resonemang om att de har så förfärligt stor — förhindra skador av makt. farliga lösningsme Jag anser i stället att det är arbetsköparnas fel att vi har lösningsmedel = del på arbetsplatserna. Och tyvärr har de fackliga positionerna inte kunnat flyttas så långt fram att vi fått bort medlen. Det tycker jag är kärnfrågan. Att då luta sig mot de fackliga organisationerna och på sätt och vis göra dem delansvariga för att lösningsmedlen finns på arbetsplatserna tycker jag bara är ett trick, och det kan inte vara särskilt populärt i fackliga kretsar att få höra ett sådant uttalande. Sedan kommer vi till frågan om samarbete eller inte. Vpk har den principiella uppfattningen att det inte är framgångslinjen. Vad det gäller är de konkreta åtgärder som föreskrivs i lagstiftningen. Och vad står det då i svaret? Jo: Producenter och importörer är skyldiga att vidta åtgärder. Och arbetarskyddsstyrelsen har möjlighet att föreskriva hur ett visst ämne får användas samt att utfärda förbud. På de grunderna kan man sedan gå till straffsanktioner. Det är ju bra. Men vad händer däremellan? De konkreta åtgärderna däremellan saknas. Dem skall arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmarknadens parter i stort sett ordna med. Och då frågar jag: Hur gick det med t.ex. gränsvärdena för epoxiprodukter? Är det osant som påstås, att det är företagarna-arbetsköparna som har försenat dem? Är det ett osant påstående i fackförbundspressen? Vad jag här har frågat om, och vad arbetsmarknadsministern vill glida undan utan att svara på, är den omvända bevisföringen. Om man vill vidta åtgärder mot ett ämne som finns ute på arbetsplatserna, om man vill ta bort de risker som finns vid hanteringen av det ämnet, måste man då inte känna till vad det finns för risker med ämnet? Och finns det något effektivare sätt än att ålägga importörer och producenter att vetenskapligt bevisa att ämnet är ofarligt, att det inte har några risker med sig för människorna på arbetsplatserna? Det är ju det enda sättet. Eller kan arbetsmarknadsministern tala om hur man skall göra i stället? Skall man, som sker i dag, gå ut på arbetsplatserna med ämnet och se hur arbetarna reagerar för det, och först därefter vidta åtgärder? Det måste ju vara en helt förkastlig linje!

Herr talman! Ralf Lindström har frågat mig om jag är beredd att åter ta upp frågan om en utökning av antalet arkivarbetsanställda. Arkivarbetet har genom åren kommit att få en dubbel funktion, dels som tillfälligt arbete för arbetslösa, dels som skyddat arbete för personer med arbetshandikapp. I dag är ca 15 000 personer sysselsatta i arkivarbete; det är också det antal som regeringen angivit som riktpunkt för verksamheten. Arkivarbetet har många fördelar. Framför allt kan arbetshandikappade få ett individuellt anpassat arbete i normal arbetsmiljö. Samtidigt har, bl.a. från fackligt håll, arkivarbetet kritiserats. Kritiken har då främst gällt anställningsformen. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de förbättrade bidragsvillkoren för den halvskyddade sysselsättningen har sysselsättningsutredningen fått regeringens uppdrag att också behandla frågan om arkivarbetets framtida utformning och inriktning. Utredningen beräknas komma att behandla frågan i ett delbetänkande under våren 1978. I detta betänkande väntas också förslag om en rad andra åtgärder för att förbättra de arbetshandikappades möjligheter till arbete. AMS har i sin anslagsframställning för budgetåret 1977/78 framhållit behovet av att antalet arkivarbetsplatser utökas. Önskemålet om ökade resurser till arkivarbete får inom ramen för budgetarbetet vägas mot andra angelägna ändamål. Jag kan därför inte för dagen ta ställning till om ökade resurser kan avdelas för detta speciella ändamål. Jag vill också erinra om att verksamheten vid de s.k. kontorsarbetscentralerna, som f.n. är en form av arkivarbete, berörs i den proposition om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering som regeringen nyligen förelagt riksdagen.

Herr talman! Frågan aktualiserades av att arbetsförmedlingen i Karlskrona blev föranledd att säga nej, när SSU i Blekinge hemställde om att få använda s.k. arkivarbetskraft vid arbetet på distriktsexpeditionen. Anledningen till att länsarbetsnämnden nödgades säga nej var att länets kvot för arkivarbetare var fylld — ja, i viss mån överfylld. Nämnden hemställde då om att få överskrida kvoten ytterligare. Arbetsmarknadsstyrelsen sade nej. Även styrelsens kvot var fylld. Orsaken till detta nej ligger i grunden hos arbetsmarknadsdepartementet som avslagit en begäran av AMS att få utöka antalet i arkivarbete sysselsatta från 15 000 till 16 500. Arbetsmarknadsdepartementet uppmanade i stället AMS att se till att antalet arkivarbetare skars ned till kvoten. Denna uppmaning har AMS vidarebefordrat till länsarbetsnämnderna, vilket givit dessa ännu större problem. Vid lågkonjunkturer är det alltid de arbetshandikappade som drabbas hårdast av svårigheter att få arbete. Inte minst den lågkonjunktur vi nu upplever visar hur hårt utslagningen drabbar dessa medborgare. Trots att länsarbetsnämnden har ett flertal möjligheter att underlätta anställning — halvskyddat arbete, arbetsbiträde, företagsutbildning, beredskapsarbete m.m. — står stora skaror arbetshandikappade utan meningsfull sysselsättning. Med de anställningsstopp som nu råder vid de flesta industrierna är det i det närmaste ogörligt för arbetshandikappade att få anställning. Att industrierna inte klarar sysselsättningsproblemen belyses ganska väl av att i det närmaste hälften av alla industrianställda arbetare i mitt hemlän, Blekinge, före årets slut har fått utbildning för att motverka permittering. Jag är medveten om att en utökning av antalet arkivarbetsplatser inte löser våra stora sysselsättningsproblem, men en försiktig utökning i stället för en neddragning kan ändå lösa problemen för några särskilt utsatta människor. Om vi nu utestänger ytterligare ett antal äldre och handikappade från möjligheten att genom arkivarbete få sysselsättning är alternativet arbetslöshet eller i en del fall sjukskrivning. Det senare alternativet, sjukskrivning, är för statistiken det fördelaktigaste. För individen är det däremot inte det fördelaktigaste alternativet. Ett annat alternativ som också praktiseras är förtidspension. Förtidspension är en god social förmån i många fall, men att använda förtidspension som alternativ till arbete kan inte godtas. Meningsfyllt arbete är det klart bästa rehabiliterande hjälpmedlet för handikappade. Därför måste vi göra allt vad vi kan för att ge så många som möjligt tillgång till sådant arbete. Jag hoppas, Per Ahlmark, att vi är överens på den punkten. De nu ganska väl utbyggda <arbetsvårdsavdelningarna på länsarbetsnämnderna genomför bra planerade program med utredningar, arbetsträning och lämplighetsprövningar för att inlemma eller återinlemma arbetshandikappade i arbetslivet. Man har tidigare kunnat glädja sig åt goda resultat. En stor procent av fallen har tidigare kunnat erhålla meningsfulla sysselsättningar genom dessa åtgärder. Nu är förhållandena annorlunda. Efter det att arbetsanpassningsprogrammet genomförts får de flesta återgå till sysslolöshet, vilket är djupt olyckligt. Ofta gör det människorna apatiska. Svaret på min interpellation kan synas något hoppfullt, men tittar man närmare på problemet, får man en känsla av att det mer är ett undanglidande än ett svar. När arbetsmarknadsstyrelsen för snart ett år sedan begärde en utökning av antalet anställda i arkivarbete fick man nej av regeringen, och motiveringen var säkerligen penningbrist. En förutsättning för att regeringen nu i budgetpropositionen eller i en proposition längre fram under våren skall plussa på den här kvoten borde då vara att det skall finnas mer pengar tillgängliga. Tillåt mig tvivla! Det går naturligtvis att låna även här, men snart kanske också lånemarknaden börjar sina. Ändå hoppas jag att budgetpropositionen kommer att ge utrymme för en relativt kraftig utökning av denna del av arbetsmarknadspolitiken. Behoven är otvivelaktigt mycket stora. Jag kan ge exempel från mitt eget lilla hemlän, Blekinge, som omfattar något mindre än 2 96 av Sverige. Den 14 november i år stod 59 personer i kö för att erhålla arkivarbete. 23 institutioner eller organisationer sökte samtidigt arkivarbetsplatser. Ingenting kan göras, vare sig för människorna eller för organisationerna. Därtill kommer att 54 personer stod i kö för att bli placerade på skyddade verkstäder i länet och 89 stod i kö för att få genomgå arbetsträning/arbetsprövning. Nu, endast två veckor senare, vet vi att dessa siffror redan är för låga. Alla de här människorna är på något sätt arbetshandikappade och väntar på en lösning av sina problem. Arbetsförmedlingarnas tjänstemän plågas under trycket av välberättigade önskemål, och det hopp man skulle vilja ge de sökande kan man inte ge. Hoppet står nu till Per Ahlmark. Kan arbetsmarknadsministern inte ge ett litet löfte här i dag? Även en strimma av hopp är en hjälp att leva litet mindre olycklig en tid framåt. De siffror jag nyss nämnde om antalet köande till olika arbetsplatser bör kanske femtiodubblas för att vi skall få situationen i hela landet redovisad. Kön skulle alltså vara omkring 1 000 personer. 1 000 människor med stora problem som väntar besked om hur de kan tänka sig framtiden. Sedan vill jag beröra en detalj i den här frågan som möjligen kan lösa en liten del av problemen. Det är inte så att AMS får inrätta 15 000 arkivarbetsplatser, utan rätten gäller 15 000 i arkivarbete sysselsatta. I denna kvot inräknas då deltidsanställda, bl.a. halvtid och tredjedelstid. Likaledes inräknas alla som är sjukskrivna, både långtidssjuka och korttidssjuka. Jag har inte tagit fram någon statistik på det här området, men jag är övertygad om att skulle AMS få räkna om halvtidsplatserna till hela platser och skulle man få ersätta långtidssjuka med andra arbetshandikappade skulle det kunna betyda ett tillskott på 1000 platser. Det är alltså inte riktigt sant när man i svaret säger att 15 000 personer är sysselsatta på arkivarbetsplatser. Kan vi av arbetsmarknadsministern förvänta oss insatser för en lösning i enlighet med de här principerna? Vill arbetsmarknadsministern litet mer konkret tala om regeringens planer? Kan vi vänta oss en utökning eller en neddragning av antalet i arkivarbete sysselsatta? Kan vi förvänta oss att arbetsmarknadsdepartementet ger tillstånd att i fortsättningen räkna exempelvis två halvtidssysselsatta som en arkivarbetsplats och även ger AMS tillstånd att ganska snart fyllnadsbesätta långtidssjukas platser?

Herr talman! Vi har, liksom den tidigare regeringen, angett 15 000 anställda i arkivarbete som en riktpunkt för arbetsmarknadsstyrelsen. Sedan har AMS i sin tur kvoterat antalet på de olika länsarbetsnämnderna. Blekinge läns kvot är alltså en fråga mellan AMS och länsarbetsnämnden. Jag anser det inte rimligt att jag här skulle ge AMS några pekpinnar om hur man skall fördela den gällande kvoten. Däremot har Ralf Lindström alldeles rätt i att den samlade kvoten direkt påverkar hur många sådana här arbetstillfällen som kan fördelas inom de olika länsarbetsnämnderna. På flera av de punkter Ralf Lindström tog upp delar jag hans grundläggande värderingar. Bakom det Ralf Lindström säger ligger nödvändigheten att vi arbetar allt vad vi kan för den fulla sysselsättningen på den öppna marknaden, genom arbetsmarknadspolitiken, genom industripolitiska satsningar och även genom olika typer av skyddat arbete. Jag kan naturligtvis inte ta upp frågor som ingår i budgetarbetet, vilket jag antar att inte heller Ralf Lindström kräver, men det är klart att den här frågan behandlas i det pågående arbetet med nästa budget. Kontorsarbetscentralerna är inte oviktiga. En del av de anställda i arkivarbete berörs av de förslag till ny organisation för det skyddade arbetet som har förelagts riksdagen. Det gäller ungefär 1 600 personer som arbetar vid kontorsarbetscentraler. De ingår som en del i arkivarbetsverksamheten, och den drivs i arbetsmarknadsverkets regi med länsarbetsnämnderna som huvudmän. Vid kontorsarbetscentralerna utfördes tidigare mer traditionella arkivarbetsuppgifter, men efter hand har man övergått till mer produktionsinriktat arbete. Kontorsarbetscentralerna kan därför i dag betraktas som en form av statliga verkstäder för skyddat arbete inom kontorsoch kontorsservicesektorn. De kan jämföras med motsvarande kommunala verkstäder. I propositionen om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering föreslås en samordning av kontorsarbetscentraler, verkstäder för skyddat arbete, industriella beredskapsarbeten och hemarbete, i form av regionala stiftelser med landstingskommuner och staten som stiftelsebildare. Frågan behandlas just nu i riksdagen och skall tas upp till beslut i kammaren om ett par veckor. I själva arkivarbetet finns det 15 000 platser. Inom olika myndigheter, institutioner och organisationer utför den personalen viktiga arbetsuppgifter och gör insatser som värderas högt. Närmare 14 000, alltså huvuddelen, är sysselsatta i s.k. statligt arkivarbete, som anordnas vid statliga myndigheter, statsunderstödda institutioner och ideella organisationer. Universitet och högskolor är ett område där det alltid funnits många i arkivarbete. Värdefulla insatser görs inom idrottsoch ungdomsorganisationer, studieorganisationer och bildningsförbund, handikapporganisationer och andra. Ett mindre antal är sysselsatta i landsting och kommuner. För kommunalt arkivarbete utgår statsbidrag med 33 96, vilket inneburit att det kommit att få allt mindre betydelse sedan statsbidraget till halvskyddad sysselsättning förbättrades. Sedan 1973 sluter TCO-S särskilda avtal med staten om lön och andra anställningsförmåner för dem som sysselsätts i arkivarbete. Även Statsanställdas förbund inom LO har börjat engagera sig i arkivarbetsfrågan. Den kritik som bl.a. från fackligt håll har riktats mot arkivarbetet har främst gällt själva anställningsformen. Man har pekat på skillnaden i fråga om lön, semester, m.m. jämfört med övriga statstjänstemän. Man har även framhållit att väldigt få erhåller en ordinarie anställning eller övergår från arkivarbete till annat arbete på den öppna marknaden. Det är bl.a. mot den bakgrunden vi skall se den pågående översynen av arkivarbetet, där alltså sysselsättningsutredningen arbetar med frågan om arkivarbetets framtid. Men jag håller helt med Ralf Lindström om att arkivarbetet för många, för att inte säga de flesta som berörs av det, har kommit att bli en permanent form av skyddat arbete som de mycket uppskattar. Arkivarbetet har för de människorna blivit ett alternativ till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vid verkstäder för skyddat arbete, industriella beredskapsarbeten och kontorsarbetscentraler erbjuds ett produktionsinriktat arbete i industriell form, och de verksamheterna kan inte erbjuda arbetsuppgifter som passar alla sökandegrupper. För utslagna från tjänstesektorn har arkivarbetet framstått som ett bra alternativ. Undersökningar har visat att de anställda själva uppskattar den anställning de har. De gör viktiga och uppskattade arbetsinsatser, och de upplever sitt arbete som meningsfullt. Det visar inte minst en alldeles färsk rapport till sysselsättningsutredningen där en enkätundersökning gjorts bland anställda i arkivarbete. Undersökningen pekar på att arbetet i sig upplevs mer positivt än bland de anställda i halvskyddat och skyddat arbete. Däremot finns en grupp som är otillfredsställd med löner och anställningsvillkor. Därför, Ralf Lindström, är detta en viktig del av den samlade arbetsmarknadspolitiken. Därför är det angeläget att man gör en översyn — vilket man just nu håller på med inom sysselsättningsutredningen. Och därför behandlar vi den här frågan inom budgetarbetet.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för hans ytterligare svar på mina frågor. Jag är glad över att Per Ahlmark är positiv till denna sak, att han ser den som ett problem och att man håller på att jobba med den. Jag är också nöjd med att facket tagit upp frågan, och att man företar en översyn. Det är klart att det alltid finns någonting att göra med införda reformer, och det går naturligtvis att åstadkomma förbättringar. Även jag anser att en arkivarbetare i vissa fall får stå för länge vid en plats. Kanske skulle man kunna inlemma arkivarbetarna i arbetslivet och låta arbets givarna betala åtminstone en del av lönen. Jag håller med om att detta — Nr 39 behöver utredas. Fredagen den Jag menade inte att just Blekinge läns kvot av arkivarbetsplatser skulle 2 december 1977 utökas — jag vet att de här problemen förekommer vid nästan ala — länsarbetsnämnder runt om i landet. Att man utökar och förbättrar kon — Om åtgärder för att torsarbetscentralerna är också positivt. De som arbetar där är duktiga = trygga sysselsättoch man kan få fina jobb utförda. Alla har de en meningsfull syssel — ningen i Bohuslän, sättning, och det är bra. Men jag är förvånad över att arbetsmarknads = m.m. ministern inte vill ge några klarare löften. Bland dem som jobbar på arkivarbetsplatser är många handikappade av olika slag och en ovanligt stor procent är sjukskrivna, i vissa fall mycket länge. Här borde man kunna ändra på förhållandet, så att de som är långtidssjuka inte får uppehålla dessa platser utan lämna dem till andra som behöver dem. Detta skulle innebära en hel del förbättringar i det här fallet. Den nya regeringen har dock satsat ganska mycket på just arbetsmarknadspolitiken, vilket jag tycker är bra. Men varför skall just den här frågan, som ju ändå inte kan gälla de större utgifterna, nästan ställas i strykklass? Nog borde man utan att invänta utredningen i varje fall tillfälligt kunna utöka de här platserna.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har i en interpellation frågat mig vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har vidtagits hittills under året i Bohuslän och vilka åtgärder som planeras för att rädda sysselsättningen där. Svartberg har dessutom frågat mig om regeringen avser att ompröva sitt beslut av den 15 september 1977 att inte medge förhöjt statsbidrag till visst beredskapsarbete i Tanums kommun. Jag svarar nu på interpellationen och frågan i ett sammanhang. 1977 är det tredje året i rad som präglas av en djup internationell lågkonjunktur. Regeringens arbetsmarknadspolitik under året har följt två huvudlinjer. För det första måste vi motverka arbetslöshet bland dem som arbetar i industriföretag som får avsättningssvårigheter. För det andra måste vi hjälpa ungdom och andra nytillträdande att få arbete, praktik eller utbildning. Olika delar av landet har drabbats olika hårt av lågkonjunkturen. Vissa områden ägnas särskild uppmärksamhet. Det gäller bl.a. Bohuslän, som förutom de här konjunkturmässiga svårigheterna under lång tid har brot 47 tats med de stora problem som följer av ett ensidigt näringsliv, en ogynnsam befolkningsutveckling och vikande skattekraft. Jag delar Karl-Erik Svartbergs uppfattning att utvecklingen i Bohuslän inger bekymmer, både inför det närmaste året och på längre sikt. Störst är problemen i de fyra glesbygdskommunerna i norr — Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs. De mera industrialiserade kommunerna, t.ex. Lysekil och Uddevalla, ägnas också särskild uppmärksamhet. Strömstad, Tanum och Munkedal tillhör det allmänna stödområdet. Sedan 1965 har 33 bohuslänska företag fått lokaliseringsstöd, varav 28 i dessa tre kommuner och 5 i resten av landskapet. De här 33 företagen beräknas ha ökat sin sysselsättning med över 600 personer. Fram till den 1 juli 1977 utgick statsbidrag till industrins lagerhållning. I den del av Bohuslän som ligger norr om Stor-Göteborg utgick lagerstöd till 10 företag. I början av 1977 var industrins lager så stora att det var nödvändigt att börja avveckla lagerstödet. Regeringen genomförde då en kraftig höjning av stödet till utbildning av anställda som riskerade permittering. För de första 160 timmarnas utbildning höjdes bidraget från 8 till 10 och sedan från 10 till 25 kr. i timmen. I Bohuslän har nu 1 350 personer fått utbildning med detta bidrag. Därutöver får ca 1000 bohuslänningar arbetsmarknadsutbildning vid AMU-center eller i det reguljära utbildningsväsendet. Regeringen har nu föreslagit att 25-kronan förlängs till den 1 juli 1978 och att villkoren samtidigt skall förbättras. 2 600 personer i Göteborgs och Bohus län sysselsätts f. n. i beredskapsarbeten. BI. a. pågår flera vägbyggen i Bohuslän. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten i länet beräknas i vinter kunna öka med ca 500, varav en stor del i Bohuslän. Under året har också offentliga beställningar för ca 7,5 milj.kr. tidigarelagts hos bohuslänska industriföretag. Av dessa beställningar är ca två tredjedelar kommunala. Statsbidrag har då utgått med 20 96. Jag kan försäkra Karl-Erik Svartberg att regeringen också i fortsättningen kommer att följa utvecklingen i Bohuslän med särskild uppmärksamhet. Seriösa förslag, som kan förbättra sysselsättningsläget där, prövas i positiv anda. Exempelvis har regeringen nu beslutat föreslå att Statsföretag får ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. för att fullfölja det s.k. oxo-projektet vid Berol-Kemi i Stenungsund. Projektet ger sysselsättning för 350 personer i byggnadsoch anläggningsarbeten under 1978 och första halvåret 1979. Man beräknar att 120 personer kommer att få arbete när fabriken tas i drift. Dessutom hoppas vi att landets försörjning med en viktig råvara för den kemiska industrin skall tryggas. Målet står fast: vi måste göra stora ansträngningar för att rädda de företag som har livskraft inför framtiden och samtidigt skaffa annan sysselsättning för dem som drabbas av nedskärningar. I sin fråga tar Karl-Erik Svartberg upp ett enskilt ärende som regeringen till ett beredskapsarbete, som avsåg första etappen av ett kommunalt Fredagen den vattenförsörjningsprojekt I Tanum. AMS hade beviljat statsbidrag med 2 december 1977 33 26 i enlighet med gällande författning. Tanums kommun begärde. = 80 26. Regeringen ändrade dock inte på AMS beslut. Regeringen behand — Om åtgärder för att lar just nu en framställning av AMS om ytterligare åtgärder för att främja — trygga sysselsättbyggsysselsättningen i vinter. Bl. a. har AMS föreslagit att bidragsandelen = ningen i Bohuslän, vid kommunala beredskapsarbeten skall höjas i en del fall. Jag kan inte — m.m. i dag föregripa utgången av denna behandling.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation och på min fråga. Under den första hälften av 1970-talet upplevde vi i Bohuslän en ganska betydande expansion av sysselsättningen. Vi tyckte att det började ljusna litet grand. Även den regionala fördelningen av sysselsättningen visade en i stort sett positiv bild. Utbyggnaden av petroindustrin i Lysekil och Stenungsund gav över 1 000 nya arbetstillfällen. I norra Bohuslän dämpades nedgången i sysselsättningen jämfört med tidigare, även om naturligtvis varje nedläggning, exempelvis inom fisket och fiskberedningsindustrin, slår hårt inom en så svag arbetsmarknad som Strömstads för att nämna ett exempel. Genom lokaliseringspolitiken kunde en del av de negativa effekterna vägas upp. På ett par år har så den begynnande optimismen förbytts i pessimism. Bohuslän har från Uddevalla och norrut förlorat mer än 1 000 jobb under de senaste två åren. Under det närmaste året är mer än 1 000 jobb hotade i samma arbetsmarknadsregion. Kort efter det att jag lämnat min interpellation publicerade AMS statistiken över varsel. Den visade att vårt län intog en skrämmande toppplacering med 2 200 varsel. 500 skulle gå före jul och 1200 inom ett halvår. I förhållande till folkmängden är det t.ex. dubbelt så många varsel som för Stockholms län. Jag angav i interpellationen några siffror. Uppgiften från Strömstad är kanske den mest anmärkningsvärda. 44 26 av Byggnads kassamedlemmar var då arbetslösa, och man förväntar ingen förbättring av situationen utan extraordinära insatser. När det gäller några av de företag jag nämnde i interpellationen är hotet avvärjt för de närmaste månaderna. De anställda på Magna i Uddevalla behöver t.ex. inte sluta sina jobb dagen före julafton. De har fått några månaders respit. Pingvin i Brastad kom med i det nya statliga tekoföretaget och har alltså fått en andhämtningspaus. Detta betyder dock inte att hotet för Magna och Pingvin är avvärjt. Vi får nog fortsätta att slåss, och då hoppas vi på Per Ahlmarks stöd. Berol Kemi i Stenungsund får det begärda kapitaltillskottet och kan arbeta vidare med oxoprojektet. Det är bra — vi tycker att det är viktigt att vi satsar på sådana projekt som har framtidsutsikter. Här är jag alltså 49 på samma linje som Per Ahlmark i sitt svar. Detta är alltså några ljuspunkter i mörkret. Det vore bra om de fortsatte att lysa, för utvecklingen i Bohuslän inger bekymmer. Jag konstaterar att Per Ahlmark delar min uppfattning här. Mitt i de långsiktiga strukturförändringarna har vi också brännande aktuella problem. Ingen av oss kan ju undgå att känna oro inför industriministern Åslings besök i Göteborg i dag; han har ju sagt att han skall förtydliga sig när det gäller sitt tal om att ytterligare ett eller två varv skall läggas ned. Jag föreställer mig att den oron griper tag i alla i Göteborgsregionen samt i Uddevalla och Lysekil. Vi har här i kammaren tidigare med Per Ahlmark diskuterat utvecklingen i Bohuslän under de senaste decennierna, och jag har ingen anledning att upprepa vad vi då sade. I viss utsträckning kan man naturligtvis få ut en del av en sådan diskussion, men jag tror det är bättre att vi koncentrerar oss på nuet. Låt mig bara sammanfatta det så här: Man talar om Norrlandsproblem. Vi har problem i Bohuslän som är minst lika svåra. Det tror jag inte regeringen har upptäckt än. Per Ahlmarks paket innehöll inga Bohusprojekt, satte Bohusläningen som rubrik över beslutet om de 75 milj.kr. som sattes in i offentligt byggande i slutet av oktober. Varför kom inte Strömstad med här? Projekten sattes in i områden med svår byggarbetslöshet. I Strömstad var alltså 44 96 av Byggnads kassamedlemmar arbetslösa. Och där finns projekt. Exempelvis väntar man på besked om ett nödvändigt skolbyggnadsprojekt. Det är högprioriterat av länsskolnämnden och likaså av skolöverstyrelsen. Kommunen har uppvaktat, och man väntar på besked. Kan det komma inom den närmaste tiden? Regeringen har från de berörda kommunerna i Bohuslän — det är åtskilliga — matats med angelägna projekt. Den 1 juni uppvaktade t.ex. landstingets näringsnämnd tillsammans med de fyra nordligaste kommunerna: Strömstad, Tanum, Sotenäs och Munkedal. Jag har förteckningen här; den är överlämnad till regeringen för studium. Lysekils kommun, som drabbas mycket hårt för tillfället, har också uppvaktat regeringen. I Lysekil har man på kort tid tappat 150 jobb, och i dag är 400 jobb hotade. I den förteckning som Lysekils kommun lämnade finns mängder av angelägna projekt. De här förteckningarna finns alltså i kanslihuset. Vi har rest omkring rätt mycket i Bohuslän — det försöker vi normalt att göra, men vi har intensifierat det nu en tid — och vi har hos kommunalmän och andra stött på en kritik mot regeringen som är ganska hård. Kritiken går framför allt ut på detta: Vi får inte besked, och när beskeden kommer kommer de för sent eller också innehåller de för litet. Jag skall bara ta ett exempel: kantstenshuggarna. Kantstensföretagen, stödda av de fackliga organisationerna, uppvaktade regeringen om tidigareläggning av beställningar. Behov finns ju för framtida vägbyggen. Observera att det gällde tidigareläggning, inte bidrag. Jag tog upp frågan i riksdagen — jag ställde den till Per Ahlmark men det var Nils Åsling som svarade. Han skulle pröva ärendet i positiv anda — det har vi hört några gånger — men beskedet dröjde. Det dröjde så länge att Kullgrens Enka sade ifrån: Vi lägger ned under alla förhållanden. Det innebär att de sista bortåt 40 jobben på Bohus Malmön försvinner, några dagar före jul. Sedan är det bara servicejobb kvar. För 135 år sedan började stenindustrin i Bohuslän just på Bohus Malmön, men nu försvinner alltså de sista stenhuggarna därifrån. Njugghet mot stenindustrin, skrev Bohusläningen när beslutet äntligen kom: 1 milj.kr. i stället för begärda 3 milj.kr. Men Bohusläns Kooperativa Stenindustri kan hanka sig fram litet till. Det finns fler exempel, men jag nöjer mig med detta och riktar i stället en uppmaning till Per Ahlmark: Studera alla de förslag som kommit in till kanslihuset! Där finns mycket att hämta, mycket som kan göra vårt Bohuslän bättre. Vi har alltid försökt vara konstruktiva i vår kritik, och därför pekar vi på konkreta förslag. Jag skall nämna ett till apropå byggarbetslösheten i Strömstad. Vi vill naturligtvis ha egen sysselsättning, men ibland måste man gå över gränsen. För s.k. gränsgångare finns konventioner om skatter och sociala avgifter. Det gäller exempelvis förhållandet Strömstad-Halden. I den expansiva Osloregionen efterfrågar man i dag byggnadsarbetare, och byggnadsarbetarna i Strömstad skulle alltså kunna placeras där. Men om en svensk byggnadsarbetare tar ett sådant jobb får han utöver de vanliga avdragen för skatter och sociala avgifter betala ca 18 96 extra i sociala avgifter, och det innebär att han inte kan ta jobbet. Ordna det problemet, Per Ahlmark! Jag vet att det alldeles strax kommer påtryckningar från flera håll i den här frågan. En lösning på detta problem kan betyda en del jobb. För att anknyta till interpellationssvaret hoppas jag naturligtvis att statsbidragsgränsen när det gäller beredskapsarbeten höjs från 33 till 50 96. Det kan ge ytterligare jobb, och framför allt blir det — när Ingemar Mundebo inte vill styra kapital så att kommunerna kan klara den egna finansieringen — i varje fall lättare att klara den egna finansieringen med 50-procentsgränsen. Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om vattenförsörjningen i Tanum. Regeringen och riksdagen har klassificerat Bohusläns kustområde och skärgård som ett riksintresse för friluftsliv och naturvård. Det där upprepar vi kanske till leda. Vi säger riksintresse, men jag tror att det är nödvändigt att komplettera det här begreppet. Jag skulle vilja tala om tre ”r”. Man talar ju om de tre r:n i annat sammanhang, men jag skulle vilja använda mig av dem även här. Jag vill göra denna koppling: riksintresse, riksansvar, riksgaranti. Reser regeringen och riksdagen kravet på att ett område av vårt land skall avsättas som riksintresse för exempelvis rörligt friluftsliv och naturvård, bör man också ha ett riksansvar. Människorna i området bör få en riksgaranti, så att de har sina arbeten tryggade. Och när det gäller en bygd som har drabbats så hårt bör det naturligtvis helst finnas flera arbeten. I en diskussion med jordbruksministern i tisdags citerade jag ur Länsprogram-74, och jag tror att det är värdefullt att göra en upprepning.

Över partigränserna drevs den här linjen i Bohuslän redan på den gamla regeringens tid. Det gäller alltså Länsprogram-74 som kom fram 1975. Vi har också stöd av alla de intresseorganisationer som sammanslutit sig i Bohusläns skärgårdsråd. Kuststämman på Bohus Malmön uttalade sitt enhälliga stöd för högre statsbidrag till Sotenäs med anledning av avloppsreningsverket och till Tanum för vattenförsörjningsprojektet. Vi kan alltså inte anse det rimligt att den bofasta befolkningen skall svara för de kostnader som en flerdubblad befolkning medför. Här blir det fråga om just riksintresse, riksansvar och riksgaranti. Det är därför med en viss besvikelse jag noterar svaret. Nu hoppas vi, som sagt, på det S0-procentiga statsbidraget för beredskapsarbeten. Jag kan inte förstå annat än att man på olika sätt får försöka koppla ihop olika typer av statsbidrag för att lösa de här problemen.